Herr talman! Med anledning av vad som här har framförts och yrkandena om bifall till reservationerna i jordbruksutskottets betänkande finns det kanske skäl att påpeka att svensk trädgårdsnäring internationellt sett har en mycket framstående position. Med den svenske odlarens yrkesskicklighet men även med odlingstekniken intar vi förmodligen tätpositionen bland världens trädgårdsodlare. När man så sent som på 1960-talet diskuterade tomatodlingar var målsättningen att man skulle uppnå en produktion av 20 kilo per kvadratmeter. I dag finns det odlingar som ger över 40 kilo, med samma odlare och samma växthus. Så har tekniken gått framåt. Det stöd i olika former som samhället bistått trädgårdsnäringen med har inte varit oväsentligt när det gäller dess möjligheter att inta denna tätposition. När det sedan gäller reservation nr 1 vill jag påstå att man där slår in öppna dörrar. Jag kan, herr talman, i detta fall fatta mig mycket kort — och det är inte något som jordbruksutskottets ledamöter brukar vara kända för i denna kammare — ty de insatser som man pekar på i reservationen har redan aktualiserats. Så sent som den 11 mars i år yttrade sig jordbruksutskottet till skatteutskottet över ett förslag om förstärkt tullskydd just för att stärka den svenska trädgårdsnäringen. Att vi sedan inte tillhör de länder som har det starkaste tullskyddet för konkurrerande import tror jag att vi skall se enbart positivt på. Egentligen borde tullar i högre grad avskaffas, för det skulle innebära att konsumenterna får billigare livsmedel och likaså att man får en internationell konkurrens, vilket ju stimulerar också de svenska odlarna. Tyvärr kan vi inte ensamma avskaffa ett tullskydd, utan det måste vi göra i samverkan med andra länder, men jag hävdar bestämt att vi inte behöver ligga i topp på tullskyddstabellen. Det har ju visat sig att den svenska trädgårdsnäringen fått en betydligt starkare position. Samhället ställer också upp i fråga om de finansiella förutsättningarna för bedrivande av trädgårdsodlingar. Det finns i dag en optimism och en framtidstro inom trädgårdsnäringen på grund av att de svenska trädgårdsodlarna ökat sin hemmamarknad, i första hand på bekostnad av importen men också genom ökad konsumtion. Därför har också intresset för nyinvesteringar ökat. När det gäller det statliga stödet och kreditgarantierna till näringen är trenden att den andel som går till investeringar har ökat, medan andelen till driftslån har minskat. Detta kan vara ett tecken på att verksamheten så att säga går runt, utan att man behöver uppta driftslån. Genom gödselmedelsavgiften fick även trädgårdsodlingen nya pengar till ökade forskningsinsatser. Också detta krav i reservationen är alltså tillgodosett. Trädgårdsnäringen lever under mycket svåra förhållanden, säger Lennart Brunander. Ja, det har den gjort. I 1982 års trädgårdsnäringsutredning pekade vi på insatser som måste till för skyddande av den svenska trädgårdsnäringens framtid, men dessa håller nu på att genomföras. Det var de sex olyckliga åren som var bekymmersamma för trädgårdsnäringen, Brunander. Ju längre vi kommer bort från dessa år, desto mer stärks trädgårdsnäringens positioner, också genom de övriga insatser som görs från samhällets sida i form av räntesänkningar, tack vare en stabilare prisutveckling och även genom att konsumenterna har fått en viss reallöneförbättring. Dessutom har tillkommit inte obetydliga oljeprissänkningar, som varit till gagn för trädgårdsnäringen. Reservanterna återkommer vidare till frågan om införande av ett skördeskadeskydd för trädgårdsnäringen. Vi har inget emot att man skapar ett effektivt, administrativt enkelt och billigt skördeskadeskydd. Till Ingvar Eriksson, som efterlyste ett förslag från regeringens sida, vill jag dock säga att det är två parter som förhandlar. Bör egentligen inte sådana här förslag komma fram på initiativ från näringen själv? Såvitt jag förstår är detta dock icke någon högt prioriterad fråga inom trädgårdsnäringen. Självfallet tycker många odlare att det skulle vara bra att ha ett skydd mot skördeskador inom näringen, men det finns trots allt ett katastrofskydd, som samhället också har ställt sig bakom. Jag ifrågasätter starkt om detta i första hand är en fråga för riksdagen. Näringen bör åtminstone lägga fram ett förslag till hur ett sådant här skydd skall utformas. Därefter kan vi studera detta och undersöka vilka insatser som kanske måste till från samhällets sida. Mot denna bakgrund finner jag inte att det finns någon anledning att tillstyrka reservation 2. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Håkan Strömberg säger att vi har en trädgårdsnäring som är internationellt framstående och att dess utövare är yrkesskickliga och kunniga. Också jag framhöll i mitt inledningsanförande att så är fallet. Därför är vi också angelägna om att slå vakt om vår trädgårdsnäring. Håkan Strömberg sade också att krav på förbättringar av tullskyddet eller på förbättringar över huvud taget är detsamma som att slå in öppna dörrar. I nästa andetag säger Håkan Strömberg dock att den utredning som gjorts lade fram förslag till förbättringar, och det är dessa, Håkan Strömberg, som vi väntar på. Regeringen har varit mycket sparsam med sådana förbättringar och har inte lagt fram något heltäckande förslag med utgångspunkt i utredningens resultat. Kan vi få ett besked från Håkan Strömberg om när något sådant förslag kommer, skulle vi vara mycket tacksamma. Vad gäller det tullskydd som Håkan Strömberg nämnde och som jordbruksutskottet yttrade sig över den 11 mars i år sade jag tidigare att det inte var särskilt mycket och inte var särskilt effektivt. På den punkten är vi alltså inte nöjda. Håkan Strömberg förde vidare resonemanget att om vi tog bort tullarna skulle konsumenterna få billigare livsmedel. Det är en fundering som man kan föra fram, och inledningsvis blir effekten kanske också denna, men på litet sikt blir det inte så. Produktionskostnaderna måste ju under alla omständigheter täckas, även hos odlare i andra länder. När de väl har konkurrerat ut de svenska odlarna behöver de inte sälja vare sig livsmedel eller trädgårdsprodukter billigt till oss. Vi har alltså all anledning att slå vakt om den trädgårdsnäring som vi har, utveckla den och skapa bättre förutsättningar för den.
Herr talman! Håkan Strömberg säger att svensk trädgårdsnäring är framstående, och förvisso är den det, men man kan ändå hävda att den lever ganska farligt. Det gäller inte minst de odlare som bedriver fältmässig odling, och det är dem som jag talar om när det gäller behovet av ett skördeskadeskydd för grönsaksodlarna. Utan tvivel slår en misslyckad skörd där oerhört hårt och gör ofta att man inte kan komma igen. För att klara detta problem krävs ett kraftigt statligt stöd. Vi menar att om man hade valt vår linje och kunnat tänka sig t.ex. ett skydd i form av ett konto där man kunde jämna ut mellan goda och dåliga år, skulle odlarna bli mindre beroende av staten om olyckan är framme. Vi tycker att detta är ett sunt tänkande, och det borde även Håkan Strömberg och hans partikamrater kunna ställa upp på. Håkan Strömberg påpekar att det är två parter som förhandlar om detta skydd, och det är ju riktigt. Han säger vidare att detta inte är någon högprioriterad fråga inom trädgårdsnäringen. Men då vill jag fråga: Tycker Håkan Strömberg att det är rimligt att man gör ett eventuellt skördeskadeskydd inom trädgårdsnäringen helt beroende av vad som sker inom jordbruket?

Herr talman! Ja, visst skall vi slå vakt om den svenska trädgårdsnäringen — det tror jag alla är överens om som har sysslat något med den frågan och sett hur värdefullt det är att kunna ge de svenska konsumenterna trädgårdsprodukter som uppfyller högt ställda krav. Sverige skulle vara fattigt om vi inte hade egna trädgårdsprodukter. Men, Lennart Brunander, jag satt med i trädgårdsnäringsutredningen under de sex besvärliga åren, då många förespråkare sade: Svensk trädgårdsnäring har ingen framtid. Så dåligt var det då, Lennart Brunander! Ingvar Eriksson säger att svensk trädgårdsnäring lever farligt. Herr talman! Jag vet att Lennart Brunander aldrig lyssnar och aldrig går att övertyga, men jag hoppas att Ingvar Eriksson lyssnar nu. Jag sade nämligen att de driftslån som man har haft tillgång till inom trädgårdsnäringen har minskat under senare år, och i stället har andelen investeringslån ökat. Detta kan tyda på att man får det att gå runt under säsongen utan att behöva lyfta av driftslån. Det kan vara ett tecken på att näringen håller på att stabiliseras. Det finns även andra sådana tecken. Man har tagit marknadsandelar på grund av den minskande importen och på grund av förbättrad kvalitet. Det finns i dag en investeringsberedskap i trädgårdsnäringen, men självfallet tar det några år innan dessa investeringar ger produktion. Sedan till det här med tullar. Vi är helt medvetna om att den svenska trädgårdsnäringen måste ha ett tullskydd, men vi är också medvetna om att höga tullar inte gynnar konsumenterna. Man kan diskutera på vilken nivå tullarna skall ligga för att konsumenterna skall få låga priser, men jag hävdar bestämt att vi inte skall verka för att ligga på den högsta tabellen i fråga om tullskydd. Det är andra åtgärder som skall till. 1982 års trädgårdsnäringsutredning pekade på vissa händelser som hade inträffat under den tid som gått, de svårigheter man hade och de investeringar som måste till på grund av oljeprishöjningen — som jag för övrigt inte ger någon skulden för utan som vi helt enkelt drabbades av. Men nu har det här stabiliserats. Räntorna har kunnat sänkas vid ett flertal tillfällen, och prisutvecklingen har blivit gynnsammare. Och det var ju detta som låg bakom de åtgärder vi föreslog i 1982 års trädgårdsnäringsutredning. Detta håller på att införas utan att man skriver fast det på varje punkt.

Herr talman! Det är bra att Håkan Strömberg slår fast att vi skall slå vakt om den svenska trädgårdsnäringen, men det gör man ju inte bara med ord utan det måste också finnas ett innehåll bakom orden. Håkan Strömberg säger vidare: Visst skall vi ha tullarna, men vi behöver inte ha de högsta tullarna i världen. Det kan jag ställa upp på, men vi skall ha sådana tullar att de skyddar den verksamhet som vi vill behålla. I annat fall kan vi snart mista den. 3 Håkan Strömberg återkommer till ett par saker som han gärna tar till när argumenten tryter. En sak som han återkommer till är de sex åren då vi hade borgerlig regering och då allt ont skulle ha inträffat. Den diskussionen skulle vi i och för sig kunna ta upp nu, eller någon annan gång. Vi skulle kunna diskutera vad det var som inverkade. Vad som inträffade var den stora prisstegringen i mitten av 1970-talet. Men det var ju den regering vi hade före de sex borgerliga åren som bar skulden därtill, och det var grundorsaken till de problem som vi upplevde under de aktuella åren. Sedan säger Håkan Strömberg att jag inte lyssnar, men visst gör jag det. Jag lyssnar till och värderar de argument som framförs. Är argumenten av den arten att jag anser att jag behöver ändra åsikt, så gör jag det —i annat fall gör jag inte det.
Herr talman! Håkan Strömberg svarade egentligen inte på den fråga jag ställt. I stället gick han in på andra frågor som gällde trädgårdsnäringens position. Jag håller med om att denna har förbättrats. Vi har ju i dag bättre förutsättningar — inte minst beroende på den ekonomiska situationen utanför vårt lands gränser. Vi skall vara tacksamma för att läget är något gynnsammare i dag. Men det gäller att slå vakt om nämnda position. Vad jag menade med mitt uttalande om att vi lever farligt är främst att de som odlar fältmässigt kan drabbas i och med att de är så beroende av vädrets makter. De kant.ex. drabbas av stora skördeskador och ojämn inkomst. Det var vad jag syftade på, och det var därför som jag frågade om Håkan Strömberg ansåg det vara rimligt att frågan om ett eventuellt trädgårdsnäringsskydd behandlades först sedan man klarat av frågan om jordbruksskyddet. Men att tala om det sambandet är väl ganska onödigt. Det vore väl bättre att gå rakt på sak och klara den här biten.
Herr talman! Jag talade inte om borgerliga regeringar. Jag talade om sex fasansfulla år. Lennart Brunander säger att vi då hade borgerlig regering. Såvitt jag förstår är det riktigt. Sedan säger Lennart Brunander en gång till: Det räcker inte med ord. Men vi ser ju att svensk trädgårdsnäring har tagit marknadsandelar i fråga om produktionen och att det har varit en tillgång för bl.a. de svenska konsumenterna. Det är dock inte orden utan det är det praktiska utvecklingsarbetet och ambitionerna — även från samhällets sida har man gått in med rådgivning, kanske framför allt energirådgivning men också rådgivning när det gäller den tekniska utvecklingen — som har bidragit till utvecklingen. Jag har åkt omkring i landet i sommar och har då sett en del tomatodlingar som sträckt sig över 6 000 kvadratmeter och som man har planer på att utöka till 20 000 kvadratmeter. Det är en tredubbling, Lennart Brunander! Sådant gör man inte bara därför att man har hört några vackra ord utan det gör man därför att man ser möjligheter till en utveckling på området och därför att man har en framtidstro — man kan sälja svenska produkter. Samma svar kan jag ge till Ingvar Eriksson. Samhällets insatser har varit värdefulla. Jag har här en rapport där det talas om just rådgivning och om hur olika instanser har gått in och hjälpt till. Man kan visa på mycket bra resultat. Men all rådgivning och service är inte kostnadsfri. Det åberopades här vad vi hade för oss i går. Då kom det fram att av de 80 miljoner som avsätts för rådgivningsinsatser får man in 33 miljoner via avgifter. Ännu är alltså en betydande del av rådgivningen från samhällets sida kostnadsfri. Det gäller icke minst trädgårdsnäringen.

Herr talman! Utskottet har skrivit positivt om min motion om ökade insatser för Tornedalens trädgårdsnäring. Tyvärr tar utskottet inte upp frågan i hela dess vidd. Kopplingen mellan ökad odling och förädlingsindustri berörs inte alls i betänkandet. Några idéer om minskad sårbarhet eller försök till att minska de monopolistiska tendenser som finns inom livsmedelsindustrin berörs inte i utskottsbetänkandet. Jag inser att det är meningslöst att ha en votering i denna fråga när utskottet är enhälligt. Det finns dock skäl att återkomma i denna fråga under den allmänna motionstiden.

Herr talman! Jag vill kort säga till Paul Lestander: Vi har inte de ambitionerna i utskottet att peka ut någon speciell ort när det gäller att etablera viss näring eller ge visst stöd. Det får vara ett allmänt stöd som vi från utskottets sida ställer oss bakom, och sedan får man ute i de olika regionerna, utifrån sina olika förutsättningar, jobba med de möjligheterna. När det gäller Tornedalssatsningen tycker jag som Paul Lestander — och det har också utskottet gett uttryck för — att det är värdefullt att kunna få i gång en odling här uppe eftersom man har förutsättningarna. En stor del av samhällets övriga stöd går också till etablering i de här bygderna.
Herr talman! Den svenska livsmedelsindustrin är starkt koncentrerad till sydligare regioner. Förslaget i motionen tar upp såväl frågan om odlingen som kopplingen till en bäroch konservindustri i norr. Den delen av motionen har inte alls berörts i utskottsbetänkandet, lika litet som utskottet tar upp frågan om vår sårbarhet med en så starkt koncentrerad och regionaliserad livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling som vi har i landet. I de delarna är utskottsbetänkandet mycket torftigt och andefattigt. Jag skall återkomma och utveckla den här frågan, och då, Håkan Strömberg, kan vi ta en debatt om frågan i hela dess vidd.
Herr talman! Vi arbetar inte så i riksdagen att vi pekar ut var saftfabrikerna skall ligga i landet, utan vi ger den allmänna inriktningen för verksamheten. Sedan får det ankomma på de regionala och lokala intressena att ta till vara de möjligheter som samhället kan bistå med och utveckla näringsgrenarna efter de förutsättningar som finns i de olika regionerna.
Herr talman! Håkan Strömberg hänvisar till hur vi gör här i riksdagen. Men faktum är att mitt förslag var formulerat på ett bestämt sätt. Jag har tagit upp frågan om offertstöd till Statsföretag och om att ta till vara de regionala förutsättningarna. Men utskottet har inte behandlat frågan på det sättet, utan skriver positivt om odlande av trädgårdsprodukter och ekologiprojektet i Tornedalen. Därför tar jag mig friheten att säga hur jag tycker att utskottet borde ha behandlat frågan, och det får faktiskt Håkan Strömberg finna sig i.

Herr talman! I tidigare inlägg har påtalats att svensk yrkesmässig trädgårdsodling i dag verkar under mycket stark konkurrens från importen. Det gäller såväl grönsaker, frukt och bär som prydnadsväxter. I jämförelse med övriga länder i Europa har Sverige t.ex. det lägsta importskyddet för dessa trädgårdsprodukter. Att det i dagens betänkande framhålls att näringen bör stödjas inte bara finansiellt utan också genom andra åtgärder, bl.a. forskning och rådgivning, är positivt. Ändå är det flera problem på trädgårdsnäringens område som måste bli föremål för ytterligare ågärder enligt centerns mening. Detta framgår av reservationerna 1 och 2. Det gäller näringens konkurrenssituation. Här har talats om tullskyddet. Jag skall tala om kemisk bekämpning, trädgårdsnäringens ekonomiska situation m.m. Svensk trädgårdsnäring är mycket viktig från försörjningsoch sysselsättningssynpunkt — inte minst i Nordvästskåne, som jag själv kommer ifrån. Där står man nämligen för 55 96 av utbudet av svenskodlade trädgårdsprodukter. Ser man till hela Skåne, ja hela landet, finner man att trädgårdsnäringen är ett mycket viktigt sysselsättningsområde. Det huvudsakliga kravet från näringens sida är som sagt att få konkurrera på lika villkor — ett rimligt, modest krav enligt vår mening i centerpartiet. Därför skall jag, herr talman, som jag sade tidigare, särskilt uppehålla mig vid centerns krav på likvärdiga konkurrensförhållanden, lika behandling av svenskodlade och importerade produkter. Utöver det förhållandet att svensk trädgårdsproduktion har att konkurrera med importpriser när det gäller olika tullbestämmelser finns det andra begränsningar som fördyrar produktionen. I Sverige har vi en mycket sträng kemikaliekontroll, och för svensk trädgårdsproduktion gäller mycket stränga regler för användning av kemikalier. Motivet är att skydda konsumenten, och målsättningen är att kunna tillhandahålla produkter av hög kvalitet. Hög matkvalitet vill vi i centern värna om. Hur är det då i de länder som svensk trädgårdsnäring konkurrerar med? I flertalet länder är kontroll och lagstiftning på detta område inte lika långtgående och därmed inte heller så begränsande för ländernas trädgårdsprodukters konkurrenskraft. Trädgårdsnäringens riksförbund, TRF, har vid ett flertal tillfällen försökt fästa regeringens uppmärksamhet på de konsekvenser ur produktions-, konkurrensoch lönsamhetssynpunkt som en sådan mildare tillämpning i andra länder leder till för svensk yrkesmässig trädgårdsodling. Man hävdar — med rätta, vill jag påstå — att man har en orättvis konkurrenssituation. Det föreligger alltså olika behandling av produkter, odlade i Sverige, och de produkter som importeras. I många fall är det så att preparat, som är förbjudna att användas i Sverige på produkter som skall ätas, får användas — och används — i de länder som importen kommer ifrån. Livsmedelsverkets provtagning av livsmedlens eventuella innehåll av giftsubstanser visar klart att det är på det viset. Det är i de importerade produkterna som nästan alla prov med giftrester hittas. En undersökning som gjordes av livsmedelsverket i mars förra året visar inte bara att man fann högre halter av rester av växtskyddsmedel i importerade produkter jämfört med de svenskodlade utan också att man enbart i de importerade produkterna fann en otillåtet hög halt av restprodukter. Från konsumentsynpunkt är detta inte tillfredsställande, särskilt inte som provtagningen sker genom stickprov, och konsumenten, när det sedan konstateras att halterna är otillåtet höga, redan har fått giftet i sig. Oftast är det så. Enligt centerns uppfattning skall samma krav ställas på produktionen i exportlandet som de krav vi ställer på de svenskodlade produkterna. Det innebär att någon import inte bör få förekomma från länder där preparat som är förbjudna i Sverige används. Dessutom bör utökad kontroll ske såväl vid provtagningen som på odlingsplatsen i exportlandet. Först då kan man säga att svensk trädgårdsnäring konkurrerar på lika villkor. Det är ett rättvisekrav gentemot de svenska trädgårdsodlarna. Risken är dessutom överhängande att svenska odlare slås ut, om ingenting görs.Kvar att köpa finns då mer besprutade importerade produkter. Som konsumenter har vi alla rätt att ställa samma hårda krav på importerade varor som på svenskodlade. Annars kan inte någon vara säker på att den vara man köper har den rätta kvaliteten. Jag yrkar avslutningsvis bifall till reservationerna 1 och 2 i betänkandet.

Herr talman! Folkpartiet har ingen reservation till detta betänkande utan endast ett särskilt yttrande. Eftersom frågan om tull eller inte tull på trädgårdsprodukter har kommit upp, finner jag mig föranlåten att säga några ord. Vi hade ju en avvikande mening i den här frågan då den behandlades i utskottet i våras. Den togs då även upp av skatteutskottet, som är det utskott som gör det slutliga ställningstagandet. Det är väl känt att liberaler i alla tider varit för frihandel. När det gäller svensk trädgårdsnäring ställs krav med jämna mellanrum på utökat tullskydd för att ge den svenska näringen bättre konkurrenskraft. Det som i vissa fall kan vara bra för en producent kan resultera i att konsumenternas fria val beskärs av kostnadsskäl. Frågan om höjning av tullen på tomater behandlades i våras av riksdagen. Redan då ställde vi oss i folkpartiet avvisande till den föreslagna höjningen från 70 öre per kilo till 1 kr. per kilo. Denna höjning infördes vid en tidpunkt då man hade facit från sommaren 1985. Då ökade visserligen importen av tomater, men konsumtionen av de svenska tomaterna ökade mångdubbelt mer. Resultatet av en tullhöjning ger därför endast ett ökat utrymme för högre pris på svenska tomater, vilket ej gynnar de svenska konsumenterna. Gränsskyddet för trädgårdsprodukter begränsar alltså den valfrihet som konsumenterna bör ha. Det är viktigt att en översyn görs med syfte att tillgodose konsumenternas behov av och önskemål om färska trädgårdsprodukter året om till rimliga priser. Detta kan ske genom att fördyrande tullar och andra importrestriktioner på trädgårdsområdet slopas. Jag delar Ingbritt Irhammars synpunkt att livsmedelskontrollen av de importerade varorna är mycket viktig. Konsumenterna måste kunna räkna med att även de importerade varorna utsätts för samma goda kontroll som de svenska produkterna. Livsmedelsverket gör stickprovskontroller. Till skillnad från Ingbritt Irhammar litar jag på att de, om de hittar restsubstanser av förbjudna kemiska ämnen, beslutar om skingringsförbud på varan. Senare får dessa kontroller upprepas gång efter annan tills man verkligen ser att det absolut inte finns några kemiska substanser i dessa importerade trädgårdsprodukter. Det är också viktigt att forskning bedrivs inom trädgårdsnäringen. Vi fattade beslut i våras som skulle öka både forskning och rådgivning inom trädgårdsnäringen. Jag tror att det finns stor förståelse bland svenska konsumenter och en vilja att köpa svenska trädgårdsprodukter. Därför är det en angelägenhet för trädgårdsnäringen själv att på ett bättre och flitigare sätt än i dag sälja sitt budskap: Köp svenskt! Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i det betänkande som behandlas i dag.
Herr talman! Kerstin Gellerman delar min uppfattning att det är viktigt med en ökad kontroll. Då vill jag bara betona att när stickprovskontrollen görs har oftast dessa livsmedel redan hamnat hos konsumenterna. Vi har så att säga redan ätit upp produkterna när det konstateras att de har för höga halter. Om man verkligen värnar om konsumenterna skall inte något land få lov att använda medel som vi inte använder i Sverige. På det sättet kan man utesluta dessa risker.
Herr talman! Ja, visst kan det finnas problem när det gäller livsmedelskontrollen, men det är viktigt att den fungerar. Reglerna för den är sådana att de svenska konsumenterna inte skall få produkter som innehåller kemiska restsubstanser från bekämpningsmedel m.m. som är förbjudna i Sverige.
Herr talman! Då borde Kerstin Gellerman gå med på kravet att varor inte skall köpas från länder där kemiska medel används som inte är tillåtna i Sverige.
Herr talman! Jag vidhåller min uppfattning att kontrollen bör ske vid den svenska gränsen. Viss kontroll sker också i de länder som vi importerar från, men det är omöjligt att från svensk sida kontrollera allt.
Herr talman! Det var betydligt mera intressant att lyssna på Ingbritt Irhammar än på Lennart Brunander, därför att hennes anförande präglades av saklighet och innehöll mycket som jag kan ställa mig bakom. Det har förts en diskussion om importen av produkter från länder som använder bekämpningsmedel som vi har förbjudit i Sverige. Det finns olika skäl för att förbjuda bekämpningsmedel. I andra länder kan man ha stora besvär med angrepp som är okända för oss i Sverige, och vi kan klassa bort sådana bekämpningsmedel som vi inte behöver använda. Det viktiga är då att inte tillåta att de medlen finns i de importerade produkterna. Det görs därför betydligt fler kontroller av importerade produkter, eftersom de kan innehålla restsubstanser av olika slag som är okända i Sverige. Redan innan ett parti får lossas görs det kontroller, och om det visar sig att produkterna innehåller för höga värden av kemiska restsubstanser får de inte tas in. Att fatta beslut om att andra länder inte får använda andra medel än dem som finns i Sverige är mycket svårt, Ingbritt Irhammar. Vissa länder har alltså problem som är okända för oss, och vi måste ta hänsyn till det. Det viktiga är att produkterna inte innehåller några restsubstanser.
Herr talman! Det gläder mig att Håkan Strömberg njuter av att lyssna på mina inlägg. Det hade varit bra om vi också kunnat vara överens om att konkurrensvillkoren skall vara lika. Visst kan det behövas olika bekämpningsmedel beroende på vad som odlas, men för att konkurrensvillkoren skall vara lika måste samma bestämmelser gälla för de medel som används i de produkter vi äter. Det sker en hård kontroll, men jag anser inte att den är hård nog, när det i stor omfattning kommer in varor i Sverige från vilka vi får i oss gifter från bekämpningsmedel som inte är tillåtna här. Konsumenten skyddas inte tillräckligt om köp tillåts från länder där det odlas på ett sätt som inte är godkänt i vårt land.

Herr talman! Eftersom jag kommer från den stad där de flesta importerade grönsakerna förs in i Sverige och eftersom jag i livsmedelsverkets styrelse haft kontakt med dessa frågor, skulle jag gärna vilja säga ett par saker. Det är naturligtvis riktigt att man bara kan ta stickprov, därför att det rör sig om så stora partier, ibland hela skeppslaster. Jag kan tala om att det är mycket få prov som är negativa på det sättet att produkterna innehåller för mycket bekämpningsmedel — de är inte många i förhållande till den stora mängd prover som tas. Livsmedelsverket har, när verket upptäckt att det förekommit för höga bekämpningsmedelsrester, besökt odlare i Holland och på annat håll. Man har också stoppat importörer när det gällt framtida import till Sverige. Mera kan man knappast göra i detta fall. Jag anser alltså att det är en överdriven beskrivning, då man säger att sådana här rester finns i så gott som allt som importeras. Det stämmer inte. Livsmedelskontrollutredningen har ju också nyligen konstaterat detta, och utredningen har inte framfört någon avgörande kritik mot systemet utan ansett att det bör byggas ut ytterligare. Vi får också komma ihåg att en stor mängd av den frukt och de grönsaker som kommer in i landet på detta sätt är tropiska produkter, alltså produkter som vi inte själva kan producera. Det blir då inte fråga om en konkurrenssituation i förhållande till de svenska varorna. Men jag skulle vilja rekommendera Ingbritt Irhammar att gå till trädgårdsbranschen och be dess företrädare att utnyttja dessa omständigheter i sin marknadsföring. Skapa gärna en slogan på lådorna: ”Inga bekämpningsmedel här”. Jag tycker att vi skall försöka få bort gnället kring detta med bekämpningsmedel när det gäller varor som kommer från utlandet. Fram för en glad sundhet och fram för fina livsmedel, men försök få bort gnället!
Herr talman! Jag håller med Grethe Lundblad så långt att jag tycker att vi skall skapa en positiv debatt om detta. Jag tycker att det är positivt att de svenska odlarna inte kräver någonting mer än likvärdiga konkurrensförhållanden jämfört med de utländska odlarna. Vi kan väl skapa en slogan som lyder: ”Ät svenskt!” Vi har ju haft en slogan när det gäller kläder som lyder: ”Köp svenskt!” Men det har faktiskt gjorts en kontroll genom livsmedelsverket när det gäller vilka varor som har mest restprodukter, och det visade sig att det främst gällde de importerade varorna. Jag har studerat en undersökning som gäller tiden mars-maj förra året. De enda varor som hade för hög halt, alltså en förbjuden halt, var de importerade varorna. Detta tycker jag att vi skall använda i informationssyfte när det gäller våra svenska konsumenter. På det sättet kanske de äter mer svenskt.

Herr talman! I det här betänkandet om avfallshanteringen behandlas inte mindre än åtta yrkanden i folkpartiets miljömotion. Dessutom finns en rad enskilda motioner från folkpartister i frågor som hör samman med avfallshantering, återvinning och hanteringen av batterier. Utskottet hänvisar till en under hösten aviserad proposition om avfallsfrågorna. När propositionsförteckningen nu har kommit finner vi att den väntade propositionen fått beteckningen ”Om batterier m.m.”. Batterierna är en allvarlig miljöfråga. Flera folkpartister har tagit upp den, och vi har en reservation i det här betänkandet. Avfallsfrågorna och återvinningsfrågorna är dock så angelägna att jag är mycket tveksam till om den kommande propositionen kommer att innehålla de genomarbetade förslag som vi förväntar oss. Vi får vänta och se. I betänkandet tas upp en rad konkreta förslag från folkpartiet, och jag inriktar mig i mitt anförande på att belysa de frågeställningar där folkpartiet vill gå längre än utskottets majoritet. Först vill jag kommentera reservation nr 1 som centerpartisterna ensamma avgivit. Reservationen kräver en grundlig genomgång av problematiken kring avfallsoch återvinningsfrågorna syftande till en återvinningslag. Från folkpartiet har vi i vår motion likartade yrkanden. Vi har kommenterat dessa i vårt särskilda yttrande där vi hänvisar till kommande propositionen. Mot bakgrund av vad jag sagt i inledningen till det här anförandet förefaller det mig som om regeringen inte avsett att göra den grundläggande genomlysning av dessa frågor i den kommande propositionen om avfallsfrågorna som vi förväntat oss. Eftersom våra yrkanden till stor del sammanfaller med centerns reservation vill jag som röstförklaring meddela att folkpartisterna vid omröstningen kommer att stödja reservation 1. Den reservationen innefattar dessutom vårt motionsyrkande. I reservation 3 tas frågeställningarna kring miljöfarliga småbatterier upp än en gång. Från folkpartiet anser vi att de åtgärder som regeringen aviserar är otillräckliga. Vi anser inte att kommunerna ensamma bör ta ansvaret för insamlingen. Staten har också ett ansvar. Ett pantsystem erfordras, och dessutom bör miljöavgifter användas för att stimulera övergång till miljövänligare material. Jag vill också betona att såvitt jag förstår kommer förslagen endast att gälla batterier som innehåller kvicksilver. Kadmiumbatterierna lämnas utanför, och de är förvisso också en viktig del i problematiken. Jag yrkar bifall till reservation 3. Vpk har ibland stött det här ställningstagandet i riksdagen — vi har behandlat denna fråga många gånger. Jag vet inte varför man inte ställer upp i år. Är man möjligen rädd för att också moderaterna skall stödja förslaget och att det i så fall blir ett majoritetsbeslut i riksdagen? Herr talman! Återvinningsföretagen är en viktig grupp i samhället. Det finns många seriösa företag som arbetar med återvinning. Det är viktigt att de inte hindras av att kommunerna fått monopol på miljöfarligt avfall och att SAKAB också har sitt monopol. Det ställningstagande som folkpartiet tidigare gjort i riksdagen om andra företags möjligheter att få arbeta tillsammans med SAKAB på lika villkor gäller alltjämt och har fått ökad aktualitet. Jag yrkar bifall till reservation 5. Återvinning är många gånger en bättre metod än förbränning. PCB är ett miljögift som har aktualiserats många gånger, inte minst i samband med sälarnas situation i Östersjön. Ett bestånd av hundratusentals djur har reducerats till något tusental. Många av de sälar som finns kvar är sjuka. Det är angeläget att få fram en avvecklingsplan för PCB även om det kostar pengar. PCB-utsläpp kan inte tolereras. Jag yrkar bifall till reservation 6. Herr talman! Jag avvaktar med intresse vad Grethe Lundblad kommer att säga i den här debatten. Är det inte angeläget, Grethe Lundblad, att vi på allvar tar itu med avfallsoch återvinningsfrågorna? Behöver vi inte få en särskild återvinningslag som motverkar resursslöseri och förbättrar återvinningen?

Herr talman! När det gäller hanteringen av mera traditionella naturresurser som skog, skogsmark och åkermark har vi särskilda lagar. Det finns alltså en skogsvårdslag som reglerar hur vi skall hantera skogen, det finns en skötsellag som reglerar hur vi skall hantera jordbruksmarken. Dessutom finns en miljölagstiftning som åtminstone försöker se till att det vid olika aktiviteter i samhället inte uppstår för stora miljöproblem. Men det finns ingen lag som reglerar hur vi skall hantera och handskas med andra naturresurser, t.ex. ändliga naturresurser som metaller, eller giftiga ämnen som i många sammanhang också är resurser. Det är bakgrunden till vårt krav på att införa en återvinningslag. I industrisamhället har hela tiden syftet varit att i ökande takt omvandla naturresurser till nyttigheter för människan. Målet har alltså varit att skapa nyttigheter, men efter hand har allt fler nyttigheter blivit skadligheter och efter hand uppkommer skadligheter när man producerar nyttigheter. I och med en fortsatt utveckling av industrisamhället och ett koncentrerat samhälle har också det återbruk och den återvinning som i århundraden har varit en naturlig del av vardagen för de flesta hushåll blivit omöjliga. De stora systemen undandrar hushållen möjligheten att hantera vissa avfallstyper. Ett exempel är det vanliga organiska avfallet i hushållsavloppen, som efter förorening med kadmium blir olämpligt att återföra till åkrarna som rötslam. Långt fram på 1900-talet dominerades avfallet av organiskt material, men i ökande takt har det kommit att alltmer omfatta produkter som blir sammansatta och svåra att föra tillbaka i naturens kretslopp eller till ett tekniskt kretslopp för återanvändning av t.ex. metaller. I 1975 års riksdagsbeslut slogs det fast att avfall är en resurs som i största möjliga utsträckning skall användas på nytt. Man kan också säga att avfall är för mycket av någonting på fel ställe. Det har naturligtvis gjorts en del ansträngningar för att förbättra situationen, men man kan inte påstå att problemen är lösta. I stället är det nog så att tiden i dag måste anses vara mogen för att grundligt gå igenom problematiken. En sådan genomgång skulle syfta till att lägga grunden för en avfallspolitik där avfallet kan minimeras och där det avfall som ändå uppkommer skall kunna återanvändas. Avfall kan man undvika om man ökar styrningen av produktionsprocesser och även av konsumtionsmönster, som utgör själva källan till problemen. Samhället måste då mer än hittills hävda producentens ansvar för avfallet och att avfallet är ett resultat av själva produktionsprocessen. Man skall komma ihåg att det inte bara är det som i första omgången kastas som blir avfall — det är faktiskt så att allt som vi köper, allt som blir producerat, förr eller senare blir avfall, hamnar på soptippen och förstör miljön. ”Soptippen” är då luften, vattnet och marken. Tyngdpunkten för en fortsatt forskning och utveckling inom avfallsområdet bör därför nu förskjutas från den traditionella filteroch återvinningstekniken mot förebyggande lösningar på verksamhetsoch produktionsnivå. Det skulle innebära en prioriteringsförskjutning som man internationellt talar om och som då kallas för lågeller icke-avfallsteknik eller ren teknik. Genom detta skulle det bli möjligt att spara råvaror eller att använda mindre förorenande råvaror. Man skulle kunna minska mängden restprodukter eller göra dem mindre förorenande. Det skulle möjliggöra återvinning eller återanvändning genom t.ex. ändrad produktdesign, där man inte blandar sådana saker som inte bör blandas i en och samma produkt. I utskottsbetänkandet som vi nu behandlar tar man upp olika utredningar, t.ex. ENA-utredningen, där naturvårdsverket och statens energiverk föreslår att avfallet i fortsättningen skall tas om hand antingen för energiproduktion genom bränning eller för deponering. Tyvärr måste man konstatera att detta är den gamla modellen. Utskottet påtalar dock också att man fortfarande håller fast vid principen att avfall skall betraktas som en resurs som i största möjliga mån skall återanvändas, och man understryker — vilket jag tycker är positivt — att avfallsförbränning i många fall kan innebära slöseri med naturresurser. Däremot är slutsatsen i majoritetsskrivningen i utskottsbetänkandet inte till fyllest. Man förlitar sig på att en proposition från regeringen skall lösa de här problemen. Vi tror inte det. Vi tror i stället att det är nödvändigt att göra en grundlig genomgång av problematiken och att denna genomgång skall syfta till en avfallspolitik där man minimerar avfallet och där det återstående avfallet kan användas på nytt. För att klara detta bör det utarbetas en återvinningslag. Vi förordar därför att riksdagen i dag beslutar att beställa en utredning hos regeringen om resurseffektivisering och avfallshantering. Herr talman, med detta yrkar jag bifall till reservation 1 och även till reservation 3 om miljöfarliga batterier.

Herr talman! Det är egentligen ganska livsavgörande frågor som vi diskuterar här, även om det inte ser så ut när man blickar ut över kammaren. Det finns inte många ögonpar att fästa sin egen blick på när man diskuterar här. Vpk har faktiskt under flera år tagit upp frågan om ett resursbevarande samhälle till diskussion. Vi har väckt olika motioner i vilka vi har beskrivit hur kemisamhället fungerar, och vi har också ställt förslag om hur detta samhälle skall kunna förändras. Precis som när vi tidigare här diskuterade trafikoch transportpolitik anser jag att det också i dessa frågor handlar om ideologisk inriktning. Det är ganska anmärkningsvärt att det är så svårt att få socialdemokraterna och regeringen att komma till skott i mer än ord. Det behövs också handling i dessa frågor. Läser man en rad tal och uttalanden, högtidliga eller mindre högtidliga, bl.a. det tal som Birgitta Dahl höll på Renhållningsverkets årsmöte nyligen, ett tal som också har sänts ut till jordbruksutskottets ledamöter, finner man att språkbruket totalt har förändrats under de senaste åren. Även om det många gånger kan kännas hopplöst att få till stånd beslut här i kammaren som verkligen skulle kunna förändra kemisamhällets och industrisamhällets inriktning, finns det i alla fall i språkbruket något som kan tolkas positivt. De senaste årens mycket kraftiga opinion mot bl.a. sopförbränningsanläggningar och utsläpp av dioxin, frågor som har lett till en mycket vidare debatt, bådar ju gott. Karl-Erik Olsson var också inne på den saken. Men nöjda kan vi inte vara förrän regeringen visar att den verkligen menar allvar. Man skulle kunna kalla detta samhälle för ett kemisamhälle och prylsamhälle där man med mått av BNP - en mycket gammal modell, för att använda samma uttryck som Karl-Erik Olsson nyss gjorde — låtsas tro att en ständig tillväxt på precis samma villkor som hittills skulle kunna göra att levnadsstandarden för människor ökade. Men när man samtidigt som Birgitta Dahl och andra regeringsföreträdare i dag använder ordet ”livskvalitet” i dessa högtidliga tal, tycker jag att det är litet komiskt. När vi inom miljörörelsen för ett femtontal år sedan började använda ordet livskvalitet förhånades vi många gånger därför att vi ville ha en djupare diskussion än den som tidigare hade förts, dvs. något som var raka motsatsen till BNP-optimismen och tillväxtfanatismen, som jag tycker har präglat alltför många grupper och politiker i detta samhälle. Vi skulle vilja förändra detta samhälle till ett ekologiskt inriktat industrisamhälle. Men samtidigt måste man, när man börjar diskutera dessa frågor, ha klart för sig att det också handlar om maktpolitiska problem. När man då börjar i rätt ända, som allt fler tycks vilja göra i debatten, och pekar på hur produktionen skall se ut, vilka varor som vi behöver osv., då börjar man röra vid denna maktpolitiks kärna. Det är intressant att även centern är inne på sådana tongångar. I många andra sammanhang talar ju centern om de fria marknadskrafterna. Det är i varje fall så att beslut som har fattats här i kammaren och ordalydelserna där pekar åt rätt håll — om man vill göra en välvillig tolkning. Beslutet från 1975 har nämnts, och det nämns också i betänkandetexten. Men även i budgetbeskrivningar som har funnits de senaste åren har det kunnat uttryckas så här — och ordalydelserna återkommer: ”Att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö är målet för miljöpolitiken. Miljöförstörelse måste hejdas och förstörd miljö så långt möjligt återställas. En rättvis fördelning av naturresurserna kräver en planmässig, långsiktig hushållning med begränsade tillgångar. Hänsyn och omtanke om miljön måste vara vägledande för den långsiktiga planeringen.” Många vill naturligtvis stödja det här uppsatta målet, för det låter väldigt bra. De vill ställa sig bakom de deklarerade allmänna principerna, men de politiskt betingade skiljaktigheterna kommer att framgå när det gäller att omsätta de allmänna uttalandena i praktisk konkret miljöpolitik. Då kan det komma att visa sig att en kapitalistisk marknadshushållning med vinsten som drivkraft ofta representerar ett intresse som är motstående och motstridigt till de uttalade miljöintressena. Statsmakten brukar då komma in som en medlare mellan dessa motstående intressen och söker göra en avvägning. Tänk på, ledamöter som lyssnar här, hur ofta just orden ”avvägning mellan motstridiga intressen” finns med i debatten. Vi menar att folkhälsa och goda livsbetingelser för kommande generationer tillsammans med ett samhällsekonomiskt sätt att räkna, där man ser till samhällsnyttan, måste väga tyngre än förhållandevis kortsiktiga företagsekonomiska lönsamhetsintressen och där den fanatiska tillväxtoptimismen oavvisligen måste komma till korta. Vpk är också företrädare för en socialistisk miljöpolitik, och vi vill tala Öppet i sådana termer. Det är mycket glädjande att vistas bland miljövänner, miljökämpar och miljöengagerade människor i dag, för allt fler kommer till insikt om att det är här problemets kärna ligger. Man måste alltså börja diskutera vilket slags samhälle vi egentligen vill ha, vem som skall få styra utvecklingen och hur man tolkar begrepp som samhällsnytta osv. En sådan politik innebär att en planerad ekonomi steg för steg införs och att miljöpolitiken integreras i det totala planeringssystemet. Först då, menar vi, kan den långsiktiga planering som regeringen talar om, bl.a. i citatet jag läste upp för en stund sedan, få genomslag inom hela samhällsutvecklingen. De olika uttalandena skulle kunna tolkas som att man vill ha en styrning av produktionen och att det är nödvändigt av miljöskäl. Det skulle ligga i linje med en rad uttalanden där man också har använt ord som ekologisk grundsyn, etc. Men om riksdagens ställningstaganden och principiella uttalanden skall kunna tas på allvar och betraktas som seriösa, måste också beslut om omfattande industriella strukturförändringar och långsiktig planering komma till stånd. Hur många här ställer upp på det? Samtliga myndigheter måste ges direktiv att vid tillståndsgivning för all produktion av varor ta hänsyn till hälsa, miljö och samhällsekonomi i första hand. Ett sådant grepp beträffande industriella verksamheter innebär att bolagens frihet minskar till förmån för folkflertalets behov, såsom vi brukar beskriva problematiken. De här livsavgörande frågorna har dock i praktiken minimal plats i dagens svenska industripolitik. Också med en socialdemokratisk regering framställs problemen ofta som maktpolitiskt neutrala. Man talar om utveckling och förnyelse men utan att analysera begreppen eller ändamålet. Man talar om framsteg och tillväxt men underlåter att diskutera frågan om till vad tillväxt, framsteg och teknologi egentligen skall tjäna. Politiken innebär då en fortsatt rovdrift på människor och naturresurser. Det finns en del konkreta frågeställningar som jag tycker att var och en borde fundera på och sedan inse att principiella uttalanden alltså inte räcker. Hur skall samhället på ett rationellt sätt få en total överblick över riskfaktorerna i kemi-, plastoch prylsamhället vad gäller farliga ämnen och produkter, miljöskadliga produktionsprocesser, utsläpp till luft och vatten, risker i arbetsmiljön, i bostadsområdena osv.? Berikas samhället och medborgarnas liv av dagens oerhörda mängd prylar, kemikalier och plastprodukter? Om antalet onyttiga och resursslukande ämnen måste nedbringas därför att vi vill minska riskerna för människors hälsa och för miljön, vilka typer av material och produkter bör i första hand avvecklas osv.? Detta är konkreta frågeställningar som vi inte kan undgå i längden. Jag hoppas också att det i den kommande regeringspropositionen finns litet av de här tankegångarna; annars kommer vi inte att ta regeringens vackra tal på allvar. Vpk har fogat några reservationer till betänkandet, bl.a. om de här frågorna. Jag vill först ta upp sopförbränningsproblematiken. Alla känner till vilken enorm opinion det blev när man fick veta att dioxin släpptes ut från sopförbränningsanläggningarna. Forskare och myndigheter har sedan konstaterat att det finns ännu fler utsläppskällor för dioxin, det kanske allra farligaste ämne som människan någonsin har framställt och som kan komma som en icke avsedd biprodukt. Detta måste åtgärdas, och där kommer man in på problemet vad som egentligen skall tillverkas. Detta släppte loss en oerhört viktig diskussion i samhället, men när så ENA-utredningen och andra börjar tala om att man tekniskt kan lösa problemet med utsläppen är man fortfarande inne på precis samma sätt att resonera som tidigare. Med teknik som man tidigare inte har haft men som man snabbt skall försöka åstadkomma skall man rena utsläppen. I stället borde man diskutera om vi skall ha sopförbränning över huvud taget. På ett sätt går det att vinna framgångar på de här områdena. För ungefär ett och ett halvt år sedan fick vpk här i kammaren visserligen inte igenom ett motionsförslag eller yrkande, men det dröjde bara en månad tills de högsta myndigheterna på området lade sopförbränningsanläggningarna i malpåse. Detta var att öppet inför svenska folket gå till reträtt i dessa viktiga frågor, och vi tyckte att det var väldigt bra. Man hade gjort ett medgivande som skulle kunna få konsekvenser framöver. Men när man nu, trots att det finns risker för dioxinutsläpp, säger att man vill fortsätta att bränna sopor för att slippa ett sopberg som kväver oss, har ju ingenting nytt hänt. Vad handlar det om egentligen när man säger att man kommer till rätta med dioxinutsläppen? Man låtsas att de med dagens främsta teknik minsta mätbara mängderna av dioxin skulle vara försumbara. Men man kan faktiskt jämföra dioxin, som är ett väldigt giftigt ämne, med radioaktiva utsläpp. Det finns ingen lägsta nivå som inte är farlig. Det har vi tagit fasta på och anser att sopförbränningsanläggningarna, som de i dag fungerar, måste kunna avvecklas inom en femårsperiod. Detta krav har vi också ställt i många kommuner. Vi har också tagit upp kvicksilverproblematiken och nöjer oss inte med det förslag som utskottet här har i sin skrivning och som regeringen har aviserat. Vi tror att det skall till ett program på det här området, eftersom utsläppskällorna är många fler än bara batterier. Det handlar också om t.ex. krematorier, vilket man inte har diskuterat särskilt mycket. Herr talman! Jag hinner inte gå in på alla de argument som skulle behöva användas i den här debatten, och jag vill därför sluta med att yrka bifall till reservation 2 om sopförbränning, reservation 4 om kvicksilverhantering och det program vi vill ha och reservation 6 om PCB.
Herr talman! Jag ställde en indirekt fråga till Viola Claesson om varför vpk inte ställer upp bakom reservationen om batterier. Man kan tydligen tala om de här frågorna i allmänna ordalag, men här finns det en rad konkreta reservationer som vpk inte ställer upp på. Sedan sade Viola Claesson att det hela beror på vilken idelogisk inriktning man har. Jag hade förmånen att få vara med på Nordiska rådets miljökonferens om luftföroreningar i somras. Jag har kanske aldrig tidigare så starkt känt hur värdefullt det är att få leva i ett land med en öppen marknadsekonomi. Det visar sig nämligen att det är de länder som har ett öppet samhälle och en öppen marknadsekonomi som har möjligheter att komma till rätta med de problem som vi diskuterar i dag. Det är viktigt att komma ihåg detta i en sådan här debatt.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att vpk under flera år — även som inslag i de större motionerna, partimotionerna, som jag talade om — har krävt ett pantsystem. Jag tror att det tryck på regeringen som dessa krav innebär — krav som många fler än vi ställt här i riksdagen — har inneburit att man faktiskt har tagit ytterligare steg. Jag har också läst de propåer som Birgitta Dahl hade med i sitt högtidstal, som jag nämnde tidigare. Detta innebär att man kommer att ta ett steg vidare i fråga om batterier. Och har man ännu inte gått på linjen att man skall införa ett pantsystem, kommer vi att återkomma till detta när den proposition man nu talar om läggs fram. Vi vill se närmare på hela det program som Birgitta Dahl talar om. Det finns möjligheter att återkomma till detta. Apropå talet om en ideologisk debatt får man åtskilja dessa olika saker. Jag har tyvärr ingen som helst möjlighet att som svensk riksdagsledamot eller miljöengagerad påverka miljöpolitiken särskilt mycket i de socialistiska länderna. Men för vår del har vi haft miljödelegationer i vilka vi har diskuterat just dessa problem med företrädare för några socialistiska stater. En ideologisk inriktning av debatten handlar om vilka förutsättningar man vill skapa för att kunna lösa problemen. Det är min bestämda uppfattning att de socialistiska länderna hittills — jag vill inte skylla deras problem eller brist på lösningar när det gäller livsavgörande frågor på att de har haft det ekonomiskt besvärligt eller varit inblandade i krig, osv. inte har utnyttjat de förutsättningar som en planhushållning kan ge. Man får skilja på dessa saker, Lars Ernestam, om man skall föra en riktig debatt.

Fru talman! Hanteringen av vår ständigt ökande mängd avfall, varav en del är miljöriskabelt, är ett område där ständigt nya miljöhot tonar fram. Under det senaste året har vi mötts av nya risker vid sopförbränning, vid användning av rötslam, osv. Det är också ett område av miljöpolitiken där det är svårt att finna samlande och verksamma lösningar. Men samtidigt tycker jag att det är glädjande att det är ett område där vi redan 1975 här i riksdagen lade fast mål och riktlinjer som stöds allmänt i fråga om återanvändning, sparsamhet, hushållning, producentansvar och kommunernas skyldighet att insamla avfall. Vi kan bara konstatera och beklaga att de praktiska resultaten ofta har låtit vänta på sig och att det kanske när det gäller återanvändning endast är pappersinsamlingen som har börjat fungera på ett riktigt sätt. Som det har sagts här har vi sedan valet 1985 börjat att ta nya tag på detta område. Vår miljöminister sade nyligen i ett tal vid Renhållningsföreningens årsmöte att vi behöver en omställningsplan, som bl.a. bygger på följande konstateranden. För det första är grunden för ett riktigt utnyttjande av avfallet att mängden avfall kan minskas. För det andra är det mycket viktigt att avfallet utnyttjas optimalt, dvs. att det avfall som vi fraktionerat och så småningom måste tillvarata är så rent som möjligt. Det är naturligtvis riktigt att många kommuner samlar in avfall i större utsträckning än tidigare och källsorterar det. För det tredje måste vi se oss om efter nya metoder att behandla avfallet inför 2000-talet. Vid den tidpunkten är de flesta av de förbränningsanlägg ningar som vi har helt uttjänta — kanske har vi redan dessförinnan förklarat dem olämpliga. För det fjärde måste vi se till att miljöfarliga produkter och ämnen försvinner från marknaden. Miljöministern menar att vi på många områden behöver omställningsplaner för avfallshanteringen.

Meningen var också att vi skulle få en övergång till mindre miljöfarliga batterier genom att man minskar kvicksilverhalten i de alkaliska batterierna. Man skulle märka de miljöfarliga batterierna. På detta område har vi alltså redan fått skisserat hur en omställningsplan skulle kunna se ut. Naturvårdsverket har nyligen gjort en studie beträffande avfallsbehandling och återvinning av avfall. Den visar att det är mycket svårt att återvinna när man blandat avfall. Därför fungerar förbränning i och för sig bra, men nu har vi alltså ifrågasatt utsläppen från sopförbränningsanläggningarna. För närvarande remissbehandlas en rapport om energi och avfall, vilken skall ligga till grund för regeringens ställningstagande i ärendet. Man kan förmoda att alla olika synpunkter kommer att tas med i detta ställningstagande. Som tidigare här sagts har redan under innevarande riksmöte från regeringshåll aviserats en proposition, som skall innehålla en samlad bedömning av hela avfallshanteringen. Det betänkande vi i dag behandlar innehåller 18 förslag, och det föreligger sex reservationer. Den första reservationen, från centern, handlar om återvinning och där krävs en utredning. Eftersom miljöministern redan har lovat en proposition om avfallshanteringen, anser jag att man måste avstyrka denna reservation. En utredning skulle ytterligare försena möjligheten att göra någonting. I vpk:s reservation 2 är man inne på tanken att avveckla befintliga sopförbränningsstationer, som Viola Claesson här nämnde, under en femårsperiod. Där har vi alltså en utredning som nu remissbehandlas. Regeringen har tänkt sig att ta in ett förslag i sin avfallsproposition. Därför tycker jag att man inte skall införa direkt förbud utan skall avvakta ökade kunskaper på detta område som kan ligga till grund för ställningstagande. I reservation 3 kräver mittenpartierna ett pantsystem för batterier och ett insamlingsprogram. Jag vill bara hänvisa till vad jag nyss sade om det program som vi så småningom får ta ställning till i riksdagen. Jag tycker faktiskt också att mittenpartierna skall tänka på att det kanske är bättre att förebygga än att gå ut och hjälpa till att återvinna. Därför är det viktigt att vi går denna väg att försöka övergå till ett system med icke miljöfarliga batterier. Där är just information och märkning viktiga delar, som jag tycker att mittenpartierna mera skulle ta fasta på. I reservation 4 om kvicksilverhanteringen vill jag gärna säga att i programmet med åtgärder mot en dåligt och ständigt försämrad havsmiljö och om avfallshantering torde man också komma att ta upp frågor som i stor utsträckning har med kvicksilverhantering att göra. I reservation 5 säger sig folkpartiet vilja upphäva SAKAB:s monopol på omhändertagandet av miljöfarligt avfall, framför allt när det gäller transporterna. Vi socialdemokrater anser emellertid att det är viktigt att samla denna svåra hantering. Det är viktigt att SAKAB har insyn också när det gäller transporten till behandlingsföretagen. För övrigt vill jag påminna om att det var en borgerlig regering, i vilken folkpartiet ingick, som fattade beslutet om SAKAB. Då förelåg alltså inte samma tveksamhet som i dag. Jag tror att SAKAB, där riksdagen har insyn genom styrelsemedverkan, säkert skall kunna ta upp samarbetsfrågorna med privata företag. Beträffande reservation 6, som handlar om PCB, tycker jag att vi kan vara helt överens om att vi måste ha en bättre kontroll över de ställen där PCB används. PCB får i dag inte importeras och hanteras utan tillstånd av naturvårdsverket. På naturvårdsverket har man också förstått problemen och utreder nu hur man skall kunna avskaffa PCB och ersätta det med mer miljövänligt material. Jag tror inte att ett genomförande av reservationsförslaget, med dess förbudstankar, skulle påskynda en lösning av problemet. Naturvårdsverket kommer säkert att ta itu med problemen med allvar, eftersom man är på det klara med hur PCB-utsläppen försämrar våra hav. Över huvud taget skulle jag vilja säga att jag tycker att vissa av reservationerna är onödiga. Egentligen skulle de kunna besvaras med de särskilda yttranden som fogats till betänkandet. Där talas det om att det under innevarande riksmöte kommer förslag om avfallspolitiken och om batterihanteringen. På samma sätt skulle man också kunna besvara Lars Ernestams fråga. Han frågade om vi inte behöver en särskild återvinningslag. Jo, jag tror att vi behöver flytta fram positionerna. Det kan naturligtvis diskuteras om det skall vara en avfallshanteringslag, ett program eller något liknande, men jag tror att det är mycket viktigt att ett regeringsförslag bygger på hushållning och inte bara på system om återvinning. Jag tror nämligen att det är viktigt att vi också tar itu med mängden av avfall. Både producenterna och vi konsumenter som producerar avfall — och ibland farligt sådant — måste ta vår del av ansvaret för att hitta praktiska lösningar. Viola Claesson talade mycket om att det sägs många stora ord om vikten av miljöpolitik och om vad man skall göra. Hon sade att vi har svårt för att komma till skott. För min del vill jag gärna framhålla att just det som hon har sagt här i talarstolen väl om något är många och stora ord utan konkreta förslag. Jag tror att det är mycket viktigt att vi tillsammans flyttar fram positionerna. Inte bara Birgitta Dahl har gjort detta utan också Ingvar Carlsson under den tid då han var miljöminister, även om det var en alldeles för kort tid. Jag tror att det är viktigt att vi så småningom kan samsas om att skapa bättre program för avfallshanteringen både på den statliga sidan, ute i kommunerna och i de svenska hushållen. Det måste bli en kraftsamling, så att alla hjälps åt att minska mängden av avfall. Vi måste se till att vi får en bättre sortering, en bättre återvinning samt kontroll över det farliga avfallet. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag försökte komma in på det som jag anser vara kärnfrågan, utan att vi här diskuterar en motion om övergång till ett socialistiskt planhushållningssamhälle — det är ju faktiskt inte något vi kan rösta om i det här sammanhanget. Men om vi inte kan diskutera produktionens inriktning — eftersom det kan anses vara att ta till alltför stora ord — vilka som skall ha makten, vad i vår produktion som skall betraktas som samhällsnytta, osv., då skulle jag vilja fråga Grethe Lundblad: Tror Grethe Lundblad verkligen att det bara är teknik det handlar om? Jag tänker t.ex. på argumentet att vi måste få en bättre reningsteknik. Jag är den första att säga ja till en bättre reningsteknik, men ibland är inte sådana åtgärder den bästa lösningen på sikt. Om man menar allvar med att man vill tänka om i de här stora och viktiga miljöpolitiska frågorna, skulle man med de kunskaper som finns i dag direkt kunna säga att t.ex. sopförbränning är ett väldigt dåligt alternativ och en följd av hur samhället fungerar. Tror Grethe Lundblad t.ex. att de mängder av dioxin som finns är försumbara, när man kan mäta upp dem i bl.a. modersmjölk och djurkroppar av olika slag? Om så inte är fallet, hur hänger det ihop med det faktum att det finns starka krafter som verkar för och en avisering om att sopförbränningen skall öka framöver i stället för att man tar fasta på de tidigare besluten om att se till vad som produceras och hur återvinningen skall kunna organiseras? Hur tror Grethe Lundblad att kommunerna skall kunna klara en källsortering och en organisering av återvinningen av olika produkter utan att statsmakterna hjälper till? Hittills har det ju inte fungerat så som vi önskar. Det var konkreta frågor, som jag gärna skulle vilja ha svar på.

Fru talman! Jag vill säga att det alltid är trevligt att diskutera med Grethe Lundblad. Debatten blir lugn och samlad. Jag kan i stor utsträckning instämma i det Grethe Lundblad säger, så länge hon håller sig till den allmänna delen av sina synpunkter. Men det blir självfallet litet svårare att göra det när Grethe Lundblad sedan går över till att försvara regeringens handläggning av miljöfrågorna. Grethe Lundblad började med att ta upp batterifrågan. Hon sade bl.a. att vi från folkpartiet ägnar oss åt slutändan av hanteringen och inte ser det som händer i början av den som så angeläget. Hon pekade bl.a. på att informationen är viktig. Visst är den viktig, Grethe Lundblad. Det tycker också vi. Jag tror — det är Grethe Lundblad och jag säkert överens om — att man med det ekonomiska system som tillämpas i det här landet, där vi har en stark marknadsekonomi, också kan använda styrmedel i form av miljöavgifter och annat i sådana här ärenden. Man kan lägga kostnader på produkter som innehåller farliga ämnen som kvicksilver o.d. På det sättet klarar en marknadsekonomi en omställning till miljövänligare produkter. Grethe Lundblad tog inte upp frågan om kadmiumbatterierna. Den har nu nästan blivit bortglömd. I tidigare års debatter talade vi mycket om kadmiumets skadeverkningar, men kadmiumbatterierna är såvitt jag vet inte diskuterade i de förslag som skall läggas fram. Däremot tog Grethe Lundblad upp frågeställningarna kring PCB och sade att vi ville avveckla PCB-användningen omedelbart. Vi har begärt en avvecklingsplan för PCB. Vi bör inte ha kvar ett miljögift som är så allvarligt som PCB, utan vi bör utreda möjligheterna att få bort det — det förekommer jui olika elektriska anläggningar och annat. Det är mycket angeläget att vi snabbt kommer fram till ett ställningstagande. Hänvisningen till att frågan utreds är ju ett svar som vi fått under flera års debatt om PCB-användningen. Jag tror att det är tid att handla nu. Slutligen kommenterade Grethe Lundblad de synpunkter på en återvinningslag som vi framfört tillsammans med centern och sade att det är viktigt att flytta fram positionerna. Men det blir ganska vagt när man i allmänna ordalag talar om att flytta fram positionerna. Jag tror att vi måste gå till konkreta åtgärder, och till sådana hör en grundlig genomlysning av dessa problem. Vi har i dag redovisat skälen till att en sådan behövs. I slutändan behöver vi enligt min mening en återvinningslag. Det är väl inte rimligt att man, som i dag, i stor utsträckning förbränner t.ex. lösningsmedel som kan återvinnas. Man förbränner också — fastän det är förbjudet — orena eldningsoljor. Även en stor andel av de kasserade bilbatterierna förbränns. Också frågan om kylskåpen och freonet, där vi har reserverat oss för skärpningar, kan tjäna som ett exempel i detta sammanhang. Jag har nämnt allt detta bara som konkreta fall. Man kan diskutera resurshantering hur mycket som helst i allmänna termer, men det är också viktigt att man för in debatten på att gälla konkreta frågor. Grethe Lundblad! Är det inte nu angeläget att ta itu med dessa frågor? Det räcker kanske inte med att bara flytta fram positionerna några steg. Vi måste ta dessa frågor på allvar.

Fru talman! Grethe Lundblad säger att reservationerna inte behövs, och jag förstod av hennes inlägg att hon egentligen tycker att inte heller oppositionen behövs — regeringen klarar det här så bra själv. Men faktum är att 1975 års riksdagsbeslut, som man här hänvisade till, inte har lett utvecklingen särskilt mycket framåt. Man fortsätter i ungefär samma trall, fortsätter att förbränna sopor etc. Det hela går mycket långsamt framåt. När man talar om produktionsansvaret diskuterar man fortfarande de problem som förorsakas av det avfall som uppkommer i produktionen, inte restanvändningen av det producerade materialet. Grethe Lundblad redovisar vad miljöministern har sagt på några punkter i sitt tal: att man skall minska avfallsmängden, åstadkomma en optimal användning av avfallet och utnyttja ny teknik. Det är bra, och på de punkterna är vi fullständigt överens. Det skulle här egentligen ligga närmast för Grethe Lundblad att ansluta sig till reservationen, även om jag vet att det är otänkbart. Jag vill ställa några frågor med anledning av det som vi i reservationen anfört om en återvinningslag. Hur ser Grethe Lundblad på tanken om en lag som reglerar återvinningsfrågorna? Jag tror att vi är överens om att vi i en marknadsekonomi kan införa hårda bestämmelser. Det krävs inte en planekonomi för en tvingande lagstiftning i sådana här fall. Vi för fram kravet att man skulle studera möjligheterna till uttagande av en miljöavgift för att skapa ett ekonomiskt incitament i detta sammanhang och även överväga möjligheterna till andra ekonomiska incitament. Hur ser Grethe Lundblad och socialdemokraterna i övrigt på den frågan? Vi tar vidare upp frågor som gäller utbildningen. Vi framhåller att den tekniska utbildningen bör inriktas så, att unga ingenjörer inte lär sig bara att producera varor utan också att ta hand om det avfall som skapas. Man får inte förvänta sig att vi som är engagerade nöjer oss med fluffiga uttalanden. Vi måste också ha besked på de konkreta punkterna.

Fru talman! När Viola Claesson nu inte själv vill ge några konkreta besked avkräver hon i stället sådana av mig. Jag skall gärna försöka svara på några av de frågor som hon tog upp, men jag vill också framhålla att dessa var mycket stora. Jag vill inte stå här i riksdagen och uttala mig som något slags orakel, utan jag tycker att vi skall lyssna på vad forskarna säger i sina rapporter och utforma vår politik med utgångspunkt i detta. Som det ser ut i dag är sopförbränning ett dåligt alternativ, men det tyckte vi inte för fem år sedan, eftersom vi då inte kände till faran med dioxinutsläppen. Samtidigt är forskarna i dag inte helt överens om att dioxinutsläppen främst kommer från sopförbränningen. Jag håller med om att det är mycket allvarligt att man funnit dioxin i modersmjölken, speciellt därför att det drabbar de minsta i vårt samhälle, dem som är särskilt känsliga och dem som vi speciellt skall ta hand om. Det är inte säkert att utsläpp av dioxin från sopförbränningsstationer är en omedelbar fara för vuxna, men vi skall ändå ta itu med det. Det är därför man har stoppat utbyggnaden av nya stationer, och det är därför en utredning har tillsatts för att ta upp frågan om hur man skall göra i fortsättningen. Man kan ju inte omedelbart stoppa sopförbränningsstationerna, för var skall vi då göra av avfallet? Det har precis kommit rapporter om att gamla sopstationer läcker farliga gifter, så man kan inte bara lägga soporna på hög. Vi måste omedelbart ta reda på vad vi skall göra i stället. Det är inte Viola Claesson beredd att säga, och jag själv kan inte heller göra det, för då behöver man tillgång till helt andra kunskaper. Till Lars Ernestam vill jag säga att miljöpolitiken naturligtvis måste innehålla styrmedel. Vad jag ibland kan finna otillfredsställande med folkpartiets miljöpolitik, som jag annars tycker är mycket progressiv, är att den i så stor utsträckning litar på systemet med avgifter. Jag tror att man måste ha styrmedel både i form av lagar och bestämmelser och i form av avgifter, men att man även måste få människorna med sig genom rådgivning och information. Ett typiskt exempel på hur besvärligt det kan vara med ekonomiska styrmedel kunde vi i går läsa om i tidningarna. Batteribranschen, som består av bara några få företag, försöker nu kullkasta en del av planerna på ett program för att ta bort en del av de miljöfarliga batterierna. Man vill inte medverka till att de miljövänliga batterierna blir billigare och de miljöfarliga dyrare, utan man vill bara ta ut en extra avgift för kostnader för återvinning. Det var ju inte riktigt meningen. Ibland kan det alltså vara svårt att i en marknadsekonomi lita på att producenterna tar sitt ansvar — och det vi hela tiden har hävdat är just att producenten måste ta sitt ansvar. När det gäller PCB skall jag gärna hålla med om att det är ett farligt gift. Jag tror dock inte vi skall slå till med ett snabbt förbud, för då kan vi hamna i samma situation som när det gällde de kadmiumförbud som den borgerliga regeringen föreslog men som aldrig kunde genomföras. Det är bättre att vi lugnar oss och ser till att få ett ordentligt system för att få bort PCB från vårt samhälle. Till Karl Erik Olsson, som jag tyvärr inte hann svara i första omgången, skulle jag vilja säga att jag tror det är mycket viktigt att vi ser över hela avfallshanteringen, från sortering och insamling till slutlig användning och resthantering.

Fru talman! Grethe Lundblad tog, kanske utan att hon själv tänkte på det, upp några av de knäckfrågor som jag har försökt få en diskussion om. Grethe Lundblad säger att hon vill att fler skall ställa upp på att producenten skall ta sitt ansvar och att fler skall ställa upp på att den som orsakat problemen, bl.a. när det gäller det sista ledet i avfallskedjan, också skall svara för att åtgärder blir vidtagna. Detta är verkligen att tro på att t.ex. de stora kemibolagen alldeles utan styråtgärder från statsmakternas sida skulle åstadkomma detta därför att man vädjar till dem. Jag har ett lustigt exempel. På senare tid har ett företag — Volvo — insett att miljöopinionen är så stark att man måste börja flirta med den, precis som många politiker har gjort. Då säger man: ”Om regeringen bara vill stifta en lag om att metallicfärger inte skall få användas så ställer Volvo upp.” Man gör det alltså inte frivilligt. Det har man klart sagt. Det är vinsten som kommer i första hand. Det vet nog Grethe Lundblad lika väl som jag. Jag har blivit anklagad för att inte ha tagit upp några konkreta förslag. Men här finns ju bl.a. tre reservationer från vpk, som jag här tidigare har yrkat bifall till. Av de frågor som tas upp vill jag framför allt diskutera sopförbränningsfrågan, eftersom jag anser den vara en ”knäckfråga” när det gäller att visa hur långt man från regeringens sida är beredd att gå. De positiva åtgärder som vi vill vidta — typ källsortering och återvinning — kan man inte, Grethe Lundblad, låta kommunerna själva helt stå för, om det nu skall bli något resultat. Det behövs en organisation och, tror jag, även en fast hand för att få till stånd en återvinningsproduktion och ett samarbete mellan kommunerna. Den uppgiften kan kommunerna inte klara på egen hand dels därför att man har bristande ekonomiska resurser, dels därför att ett sådant här övergripande arbete blir en ganska komplicerad uppgift om det hela skall fungera fullt ut.
Fru talman! I slutet av debatten är vi åter inne på anföranden. Men jag vill meddela att jag räknar detta inlägg som min andra replik till Grethe Lundblad. Jag är tacksam för Grethe Lundblads synpunkter. Hon tycker att vi i folkpartiet har ett ambitiöst miljöprogram. Såvitt jag förstår — om jag nu hörde rätt — ansåg Grethe Lundblad att vi i tre avseenden ändå inte nått upp till de mål som hon vill ställa upp. Det gällde dels producenternas ansvar, dels vikten av miljövårdsinformation, dels lagstiftningen. Om Grethe Lundblad läser vår miljömotion, upptäcker hon att vi där talar om producenternas ansvar. Vi menar att miljökostnaden så långt det är möjligt skall ingå i varans pris och att styrmedel skall användas i detta sammanhang. Vi tror också, till skillnad från en del andra, att marknadsekonomin är det enda system som klarar en sådan utveckling. Så något om informationen. Grethe Lundblad har kanske glömt bort att vi har. diskuterat anslagen till miljövårdsinformation. Då reserverade sig faktiskt vi i folkpartiet till förmån för ett betydligt högre anslag än det anslag som socialdemokraterna förespråkade. Vi vill alltså satsa mer på miljövårdsinformation. Sedan till talet om att vi skulle vara något mindre intresserade av lagstiftning. Ja, men just i dag — det framgår väl ändå — talar folkpartiet och centern om behovet av en återvinningslag.

Fru talman! Grethe Lundblad frågade om vi ansluter oss till det som miljöministern har sagt när det gäller principen att den som förorsakar en miljöskada också skall ta ekonomiskt ansvar. Men bl.a. det har vi tagit med i vår motion, och det finns också med i det förslag som vi lägger fram i dag. Grethe Lundblads fråga är alltså redan besvarad. Jag skulle emellertid vilja gå litet längre i resonemanget och säga att det inte är tillräckligt att endast tala om miljöskador. Man måste också ha en helhetssyn, en ekologisk grundsyn. Man måste alltså ta hänsyn till hela problemet med att hushålla med naturresurserna. När det gäller de frågor som jag här har tagit upp har — Lars Ernestam sade det alldeles nyss — centern och även folkpartiet föreslagit en lagstiftning avseende återvinningen. Vi föreslår ekonomiska styrmedel. När vi frågar Grethe Lundblad hur hon och regeringen i övrigt ställer sig till detta, får vi egentligen inte något besked. Vi får avvakta den proposition som så småningom kommer.
Fru talman! Jag vill inte förlänga debatten i onödan. Vi står där vi står. Alla hoppas vi väl att vi skall komma framåt i arbetet när det gäller avfallshanteringen och att förslag skall läggas fram detta år, så att vi kan gå vidare med den här debatten. Men jag skulle åtminstone till Viola Claesson vilja säga att hon inte bara skall komma med krav på förbud när det gäller sopförbränningen. Kom i stället med alternativ! Tala om hur vi skall ändra på processer och teknik, för det är den vägen vi vill gå. Det gäller att försöka att hitta alternativ i fråga om sopförbränningen. När vi har funnit ett alternativ, kan vi komma med förbud. Men så länge det inte finns några klara alternativ som innebär att sopförbränningen snabbt kan ersättas med någonting annat, kan vi inte bara förbjuda denna. I övrigt hoppas jag att alla ställer upp för ett mycket strikt producentansvar när det gäller avfallshanteringen. Det kommer att kosta pengar så småningom att utöka källsorteringen och återvinningen av avfall i kommunerna. Miljöavgifter är också ett medel bland andra som socialdemokraterna vill använda — vi kan också tänka oss förbud. Men ibland blir det som med batterifrågan, att vi tyvärr inte kan lita på att producenterna tar det ansvar som är önskvärt när det gäller miljöfarliga ämnen, t.ex. i batterier. Vi socialdemokrater möter inte alltid ett gensvar från borgerligt håll, när det är nödvändigt att lägga fram mycket övergripande förslag i fråga om produktionen. När det under detta riksmöte kommer ytterligare förslag om avfallshantering hoppas jag att den positiva uppfattning som redovisas i reservationerna och i anförandena här återfinns och att vi i stor enighet kan anta det förslag från regeringen som kommer att förbättra problemen med det farliga avfallet i Sverige.

Fru talman! I TV har vi ett antal kvällar fått information om det utomordenligt svåra läge som naturvården för närvarande befinner sig i. Jag hoppas att fru talmannen och de ledamöter som lyssnar har tagit del av något av programmen om naturvården. Senast i går kväll, när jag förberedde detta anförande, lyssnade jag på kvällsprogrammet, och jag har några minnesbilder: Det räcker inte med temporära åtgärder, det räcker inte med sopmajor i skärgården — nu är det tid att göra insatser för naturvården. Växtoch djurarter är hotade, urskogsresterna försvinner, och fjällvärlden har inte tillräckligt skydd. Enligt min och folkpartiets uppfattning är oerhört mycket av det som kommit fram i de här programmen en angelägen och nödvändig samhällsinformation. Naturvården har otillräckliga resurser, och den får inte det stöd som är nödvändigt för att klara de mest oundgängliga behoven. I detta betänkande om naturvården behandlas bl.a. flera motionsyrkanden från folkpartiet. Vi återkommer med vårt krav att fjällvärlden skall få bättre skydd och att de urskogsrester som finns i övriga landet skall utvärderas och också få ett bättre skydd. Hur ställer sig riksdagen till naturvården? Jag måste säga att betänkandet tyvärr är magert, och det skall bli intressant att notera Ove Karlssons kommentarer när han skall försvara utskottsmajoriteten och betänkandet. Det allra bästa skydd ett område kan få är att nationalparker inrättas. Det gäller Sjaunja, som visserligen till en del blir naturreservat, det gäller Taavavuoma och det gäller Rogen. Det gäller nu att få fram en plan för skydd av fjällvärlden. Utskottet hänvisar liksom tidigare år till det fortsatta arbetet med en naturvårdsplan för fjällen och att det har föreslagits att en nationalpark skall inrättas för Rogenområdet. Detta är inte tillräckligt. Fjällutredningen är slutförd, och nu erfordras ställningstagande till inrättandet av parkerna. Det behövs en naturvårdsstrategi som syftar till att skydda hotade arter och unika naturområden med representativ natur som kan tjäna som underlag för en prioritering av nödvändiga skyddsinsatser. Det finns över hela landet urskogsrester och rester av gammal skog. Arealmässigt utgör de här skogarna endast några promille av det samlade skogsbeståndet. Många av dessa områden är nu hotade av exploatering. En plan bör upprättas över de skyddsvärda områden som behöver bevaras. Utskottet hänvisar huvudsakligen till de 52 områden som har avsatts i de fjällnära skogarna och till att det ”höga” anslagsbeloppet 40 miljoner för markinköp bör vara bestående ett antal år. Samtidigt hänvisas till att skyddsbehovet enligt urskogsinventeringen kan uppskattas till 400-500 miljoner. Nu delar jag, fru talman, inte uppfattningen att anslagsramen för markinköp är hög — tvärtom är den otillräcklig. Dessutom skall en stor del av det befintliga anslaget användas för att möjliggöra för staten att betala sig själv. Domänverket skall exempelvis få 8 milj.kr. av pengarna i minst fem år. Detta anser vi inom folkpartiet inte vara rätt väg att gå. Domänverksmarken bör överföras till naturvårdsfonden utan ersättning. Statlig mark måste vidare ställas till förfogande för att möjliggöra markbyten med enskilda markägare. Staten får inte släppa sin del av kostnadsansvaret för naturvården. Insatserna för naturvården är en prioriteringsfråga, och jag kan tyvärr — jag måste säga tyvärr — inte få någon annan uppfattning än att socialdemokraterna anser att naturvården är ett område som inte behöver prioriteras. I hela komplexet kring naturvården finns i folkpartiets samlade program en rad frågeställningar som delvis rör dagens problem men även sådana som har behandlats i annat sammanhang.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 Centerpartiets representanter i utskottet har ställt upp bakom socialdemokraternas syn på naturvården i det här betänkandet. Det tycker jag är beklagligt, särskilt som centern i någon mån också varit beredd att tillsammans med oss ställa större resurser till förfogande. I stället för att stödja skyddet av fjällvärlden i Sverige och skyddet av urskogarna reserverar sig centerpartisterna till förmån för en nationalpark i Antarktis. Också jag tror att det är angeläget att Antarktis får skydd, men vi måste också klara de naturvårdsproblem som gäller vårt eget land, och där hade jag kanske väntat mig att centern skulle ställa upp. Men Antarktis bör som sagt också ägnas uppmärksamhet. Vi har alla oroat oss för det beskrivna hålet i ozonlagret och hotet om exploatering som det nu talas mycket om. Freonerna anses bl.a. vara ett hot mot ozonlagret. Folkpartiet har tidigare reserverat sig mot förbränningen av kylskåp som innehåller freoner. Vi vill ha ett bättre omhändertagande av freonerna. — Våra utsläpp medverkar kanske till de problem som finns i Antarktis. Fru talman! Jag yrkar än en gång bifall till de reservationer som folkpartiet fogat till detta betänkande, dvs. reservationerna 1, 3 och 4.
Fru talman! I det här betänkandet behandlas bl.a. en motion från centerpartiet, där vi föreslår att Antarktis skall inrättas såsom en internationell nationalpark, vilken skall vara öppen för forskare från alla länder. Vi framhåller också att man skall se till att det inte blir någon kommersiell exploatering av Antarktis. Det finns ju för närvarande planer på en sådan exploatering. Vi har framfört vårt förslag därför att Antarktis behöver ett starkt skydd. Området är av stor betydelse för jordens ekologiska system. Vad som händer i Antarktis påverkar klimatet, och det påverkar strömmarna i oceanerna. På det sättet påverkas också saker och ting långt från Antarktis. Antarktis är kanske det enda område i världen av denna storleksordning som fortfarande är orört — det har alltså inte varit föremål för mänskliga ingripanden. Det finns således anledning att göra någonting innan det är för sent. Som jag antydde har det visat sig att det blivit ett ökat intresse för att utvinna mineral i Antarktis. Olika stater har försökt att få överhöghet över vissa områden för att på det sättet komma åt de mineral som finns där. Det skulle på ett drastiskt sätt föröda de tillgångar som finns i Antarktis, och det är mot den bakgrunden vi har ställt våra förslag. Utskottet har vid sin behandling av motionen varit mycket välvilligt i sin skrivning. Man har i stort sätt ställt upp på de idéer och synpunkter som vi har framfört med den skillnaden att utskottet tycker att det med det goda rykte som Sverige har i miljösammanhang borde räcka att vi bara talar om vad vi tycker. Vi från centerpartiet anser ändå att det finns anledning att riksdagen uppmanar regeringen att på olika sätt verka för att Antarktis blir en internationell nationalpark och att de fördrag som nu finns inte räcker i sammanhanget. Med dessa ord yrkar jag bifall till reservation 5, där vi framställer dessa förslag. Vi fick en larmrapport för inte så länge sedan om att ozonskiktet över Antarktis håller på att tunnas ut. Att detta är en stor fara vet vi sedan gammalt, men att uttunningen skulle gå så snabbt hade kanske inte någon räknat med. Lars Ernestam tog upp detta när han sade att folkpartiet i olika sammanhang har reserverat sig för att vi skulle minska användningen av freoner. Det är riktigt att centerpartiet och folkpartiet har haft gemensamma krav på detta. Drivgasen har vi ju förbjudit, men det används mycket freoner i skumplaster, i kylskåp och till andra ting. Dessa måste tas om hand på något sätt så att de inte kommer ut i naturen. Då förstör de ozonlagret inte bara över Antarktis utan också över hela vår jord. Detta är bara en varning. Lars Ernestam var förvånad över att inte centerpartiet har stött folkpartiets reservationer. Det har vi gjort mot den bakgrunden att riksdagen, när det gäller fjällvärlden och naturvården, enats om uttalanden om att vi skall vara försiktiga med verksamheter i de fjällnära skogarna. I avvaktan på vad som nu händer menar vi att ytterligare åtgärder inte behövs. Andra hithörande frågor som gäller resurstilldelning och annat behandlas inte denna gång. När det gäller dessa har vi reserverat oss tidigare i anslutning till budgetbehandlingen så det behöver vi inte upprepa nu.

Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 2 och samtidigt påpeka att det finns ett fel i vad gäller motionernas numrering i slutet av reservationen i utskottsbetänkandet där det står motion Jo738, som är folkpartiets motion. Det skall vara Jo308 som är vår motion. Jag vill också yrka bifall till motion Jo310 som berör dessa frågor. Det gäller alltså urskogar, och många har talat om det tidigare i dag. I stort sett är de som vill slå vakt om dessa områden överens. Det kan finnas litet olika anslag om hur man vill sätta i gång bevarandearbetet. Vi från vår sida anser att det är viktigt att man snabbt försöker fastslå vilka områden det rör sig om. Det har visat sig, tyvärr inte minst av den statliga myndighetens — domänverket — härjningar i Jokkmokk och på andra ställen, att det behövs en inventering för att bestämma vilka områden som verkligen skall sparas och som skall ges ett ordentligt skydd. Som flera talare före mig har sagt finns det ett tryck mot dessa områden. Vi har inte särskilt mycket att berömma oss av i Sverige när det gäller andel av den totala skogsmarken som är bevarad i jämförelse med många andra länder, där det finns mycket mer långtgående bevarandebestämmelser än vad vi har i vårt land. Det börjar nu bli kris i den här frågan — kraven från skogsindustrin på råvara ökar, och vi har, som jag sade, tidigare sett rätt otäcka konsekvenser av det. Vi kommer att få uppleva mera av det slaget om vi inte snabbt kan enas om att införa bestämmelser som stoppar härjningarna i de här skogarna. Om nu detta är de sista kvarvarande stora sammanhängande vildmarksområdena i vårt land, har vi ett ansvar för att de inte angrips och delas upp, så att det förr eller senare bara blir små lappar kvar av dem. Då kan man ju inte tala om sammanhängande vildmarksområden. Där måste man ta en kamp med de intressen som vill exploatera dessa områden ekonomiskt. Vi måste väga för och emot, och då blir det en fråga om vad man anser att en oförstörd natur är värd och vad man är villig att betala för det. Jag skall inte tala längre om detta — alla vet vad det rör sig om och vilka intressen det är som står emot varandra. Jag hoppas att vi i den här församlingen kan fatta sådana beslut att trycket mot de här områdena minskar, så att avhuggningen av dem stoppas och att vi fortfarande kan framstå som en nation som är rädd om sådana här tillgångar, som är unika.

Fru talman! Det hittillsvarande miljöoch naturvårdsarbetet i Sverige har i många avseenden varit framgångsrikt. Naturvård är en del av det miljöarbete som engagerar många människor här i landet. Jag är glad över den debatt som nu förs och den information som skett bl.a. via TV. Engagemanget bottnar alltmer i den kunskap som många börjar få om miljöförstöringen som det överlevnadsproblem det är. Vatten, jord och luft förorenas och förgiftas. Skogsskövling leder till ökenbildning, jordflykt och ödesdigra klimatförändringar. Tusentals växtoch djurarter står inför en utrotning — vi vet att många försvinner årligen — och de ekologiska systemen förändras. På många håll i världen skövlas miljön på ett helt oförsvarbart sätt. Det enda som gäller är kapitalets intresse att på kortaste möjliga tid få största möjliga avkastning. I Sverige klassas miljöfrågan mycket högt och måste nog sägas vara en av 1980-talets viktigaste frågor. Det arbetet måste fortsätta om möjligt än intensivare de närmaste åren. Människor i Sverige inser att miljön inte är en marginalfråga i skuggan av ekonomi, skatter och socialpolitik, utan denna fråga har högt centralt egenvärde. För oss socialdemokrater handlar miljöpolitiken om att bygga ett samhälle, grundat på uthållig hushållning med naturresurserna. Detta kan inte ske med marknadsekonomins hjälp. Vi måste skapa lagar, regler, föreskrifter och allmänna råd för att hindra en ohämmad och oönskad exploatering av vårt land och vår jord. Som politiker har vi en stor och svår uppgift framför oss när det gäller att skapa allmän förståelse för ett miljövårdsarbete som ger alla människor en god miljö, där man på ett skonsamt sätt utnyttjar världens naturresurser. Det är inget enkelt arbete som vi politiker tar på oss. Ju mer vi engagerar oss för miljöoch naturvård, desto större tycks intressekonflikterna bli. Jag är övertygad om att den opinion som finns alltmer kommer att medföra att vi på område efter område kan arbeta med förebyggande naturresurshushållning i stället för att städa upp i efterhand. Detta betänkande behandlar ett antal motioner från den allmänna motionstiden i januari i år. Utskottets ställningstagande har stor majoritet bakom sig. Ett framgångsrikt miljövårdsarbete förutsätter en inriktning mot förebyggande åtgärder, där miljövårdsaspekten på ett tidigt stadium måste vägas in i skilda delar av samhällsplaneringen. Jag skall nu göra några kommentarer till de fem reservationer som är fogade till betänkandet. Reservation 1 från folkpartiet tar upp frågan om skyddet av fjällvärlden, och att i ett första steg tre nya nationalparker bör inrättas — Sjaunja, Taavavuoma och Rogen. Länsstyrelsen i Norrbottens län har i mars i år förklarat Sjaunja som naturreservat. I övrigt kan nämnas att när liknande motioner tidigare behandlats av riksdagen har man hänvisat till naturvårdsverkets fjällutredning, som då pågick. Den är nu slutförd och redovisad i mars 1986. Där redovisas inte bara dessa tre områden, utan hela 92 fjällområden som är av intresse ur naturvårdssynpunkt, alltså 89 fler än vad reservanterna aktualiserar. Den här utredningen skall ligga till grund för ett fortsatt arbete från resp. länsstyrelse och naturvårdsverket med att upprätta en naturvårdsplan för fjällen. Riksdagen bör avvakta det pågående arbetet med en naturvårdsplan. Därmed yrkar jag avslag på reservation 1 och bifall till utskottets hemställan. I reservationerna 2 och 3 från vänsterpartiet kommunisterna och folkpartiet tas frågan upp om åtgärder för att stärka skyddet av våra urskogar. Naturvårdsverket har träffat överenskommelse med domänverket om skydd av stora områden urskog. Som framgår av utskottets betänkande avser naturvårdsverket att försöka träffa liknande överenskommelser med bolag även om naturvårdsreservat. Eftersom naturvårdsverket mycket aktivt arbetar med frågan, finns inte anledning för riksdagen att nu vidta några åtgärder, och därför yrkar jag avslag på reservationerna 2 och 3 och bifall till utskottets hemställan. I reservation 4 aktualiserar folkpartiet en översyn och ändring av naturvårdslagen. Här pågår flera arbeten som riksdagen snart får ta ställning till, bl.a. den nya naturresurslagen samt planoch bygglagen, som vi skall besluta om redan nästa månad. Därför finns det för dagen inte anledning till någon större debatt. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservation 4. Reservation nr 5 från centern behandlar frågan om skyddet av Antarktis. Självfallet är det mycket angeläget att slå vakt om den känsliga miljö som finns i Antarktis. Men det finns ett fungerande Antarktisfördrag — en internationell överenskommelse — som Sverige godkänt. Det är enligt min uppfattning inom ramen av det avtalet som ett fortsatt arbete bör ske. Förhandlingar pågår också för att reglera utvinningen av mineraler i Antarktis. Vi bör avvakta resultatet av dessa överläggningar. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservation nr 5. Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på de till utskottsbetänkandet fogade reservationerna.

Fru talman! Ove Karlsson upprepade de synpunkter som framförs i utskottets betänkande, och jag skall därför inte kommentera dem närmare. Mitt partis synpunkter redogjorde jag för i mitt inledningsanförande, och de finns dessutom redovisade i reservationerna. Men Ove Karlsson tog upp några synpunkter som ligger litet grand utanför det som står att läsa i betänkandet. BI. a. sade han att vi här i Sverige klarar miljövården och naturvården betydligt bättre än man gör i nästan alla andra länder. Det stämmer inte riktigt, för faktiskt är det så, Ove Karlsson, att vi har skyddat betydligt mindre skogsareal än många många andra länder. Det finns statistik på det. Ove Karlsson upprepar det som vi har fått höra år efter år när det gäller skyddet för fjällvärlden: Vi skall vänta. Det kommer förslag. Med envishet upprepar utskottet det varje år, men det händer ingenting. Nu när inventeringarna är slutförda, tycker vi att det är dags att komma med förslag om skydd för fjällvärlden. Då erfordras det naturligtvis också resurser. Jag skall slutligen, fru talman, också säga några ord om naturvårdslagstiftningen. Jag tog inte upp den i mitt inledningsanförande. Ove Karlsson hänvisar till att vi nu får naturresurslagen, och han anser att den lagstiftning vi har är tillfredsställande och bra. Jag vet inte om jag kan hålla med om det. Den miljölagstiftning som vi har här i Sverige är i stor utsträckning ett lappverk. Det finns ingen genomgående röd tråd och någonting som håller samman miljölagstiftningen. Naturvårdshänsynen ligger ofta utanför, och också delar av miljöfrågorna ligger utanför lagstiftningen. Svenska naturskyddsföreningen har alldeles nyligen aktualiserat detta och kommit med ett eget förslag till ny naturvårdslag. Jag vill inte kommentera det förslaget, men jag tror att väldigt mycket av det föreningen säger där är riktigt. Vi behöver en samlad översyn av naturvårdslagstiftningen och miljölagstiftningen. Det råder stor splittring på det området. Mängder med ämbetsverk arbetar skilda från varandra. Vi har över huvud taget olika tillämpning av regler och miljöavgifter. Det behövs alltså en översyn här, och det är detta som vi har tagit upp i reservation 4.

Fru talman! Som Lars Ernestam mycket riktigt säger, har frågan om skyddet av fjällvärlden diskuterats i riksdagen vid flera tillfällen. Nu finns de överväganden och utredningar framme som vi tidigare har efterlyst, och de omfattar mer än vad Lars Ernestam säger. Det handlar, som jag redan har sagt, om hela 92 områden och inte bara om de tre som folkpartiledamöterna hänvisar till i sin reservation. De 52 områden som har avsatts genom överenskommelse med domänverket omfattar en kvarts miljon hektar, så det är inget dåligt skogsområde. Om nu arbetet fortsätter, lär det ändå vara något som vi bör vara glada över har kommit till stånd. Sedan vill jag då fråga Lars Ernestam, om han är helt ointresserad av att låta lokala opinioner komma till tals när man skall skydda de områden som här är aktualiserade ur naturvårdssynpunkt. När det gäller det Lars Ernestam sade om översyn av naturvårdslagen vill jag bara påpeka att det som tas upp i reservation 4 ju aktualiseras i direktiven till den översyn av miljöorganisationen som miljöministern har tagit initiativ till och också tillsatt utredare för att verkställa.

Fru talman! Jag vill säga till Ove Karlsson att det är klart att vi menar att lokala opinioner skall komma till tals. Det finns älvräddare, det finns naturskyddsföreningar och det finns lokalbefolkning — det är självklart att de skall komma till tals i de här diskussionerna. Sedan är jag litet tveksam när det gäller om Ove Karlsson har trängt in riktigt i den här problematiken, när han börjar tala om antalet områden etc. Han talar här om tre områden, men det gäller ju våra nationalparker. Det finns en rad områden som skall få skydd på annat sätt; jag tror att Ove Karlsson kom fram till 89 områden. Vi har begärt en inventering av hela urskogsdelen, av alla de urskogar som finns i hela landet, och det kanske rent av blir fler än de 89 eller 90 som vi inom folkpartiet har ansett skall bevaras. Det vet jag inte i dag, men att det är betydligt fler än de tre är klart. Det är ett täckande program som innebär att man skall utvärdera alla de skogar av urskogskaraktär som finns kvar och bland dem välja ut dem som skall vara skyddsvärda, och det kan vara ganska många.
Fru talman! Till Lars Ernestam vill jag som avslutning bara säga att länsstyrelserna i berörda län väl får göra de inventeringar som behövs och komma med förslag om vilka områden som skall skyddas. Vi har också sagt både i betänkandet och i andra sammanhang att länsstyrelserna i berörda län skall följa upp arbetet. Därefter får väl också riksdagen tillfälle att ta ställning.

Fru talman! Utskottsmajoriteten säger i sin skrivning: ”Utskottet kan inte se att några nya omständigheter har tillkommit som skulle motivera en annan slutsats nu.” Men just omständigheten att inget hänt beträffande behandlingen av ansökningsärenden från icke fackligt anslutna motiverar ett agerande från riksdagens sida. Det kan inte vara rimligt att personer som av något skäl enbart vill tillhöra arbetslöshetskassan — utan att tillhöra facket — skall mötas av svårigheter i samband med att de inger sin inträdesansökan. Exempel på sådana svårigheter kan vara att blankett måste hämtas hos kassan, att handläggningstiden är orimligt lång, att man kräver administrationsavgifter av dem som inte betalar kollektivt, dvs. icke är fackligt anslutna, etc. Av bestämmelserna i 55 § lagen om arbetslöshetsförsäkring framgår att envar som arbetar inom en kassas verksamhetsområde har rätt att bli medlem utan något fackligt veto. I dag begagnar sig ca 55 000 personer av denna möjlighet. Rimligt är då att begära en korrekt och tillmötesgående behandling av dessa ansökningar och därutöver att samma service ges till denna stora grupp som till de fackligt anslutna. Friheten att stå utanför en intresseorganisation får inte inskränkas på det sätt som jag beskrivit. Arbetslöshetskassorna finansieras i huvudsak med statens pengar. Även detta är ett skäl att vidta åtgärder som eliminerar de svårigheter som möter icke fackligt anslutna personer när de lämnar sin inträdesansökan. I den pågående utredningen bör det jag här pekat på tas med, och nödvändiga åtgärder bör ges genomslag i det fortsatta arbetet. I avvaktan på utredningen bör regeringen ge AMS i uppdrag att genom tillhandahållandet av en enkel blankett för kassornas verksamhet eliminera de påtalade problemen. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Som framgår av betänkandet har centern, folkpartiet och moderaterna i annat sammanhang reserverat sig för en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Centerpartiet anser att en sådan grundtrygghet bör komma alla till del. Den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen kan sedan byggas ut med avtalsenliga eller enskilt tecknade försäkringar. På kort sikt har vi emellertid den arbetslöshetsförsäkring som vi har i dag. Den kännetecknas av att allmänna medel betalar i det närmaste hela försäkringen. Enligt bestämmelserna skall enskild arbetstagare ha rätt att bli medlem i arbetslöshetskassa utan att samtidigt vara fackligt ansluten. Tyvärr har det visat sig krångligt och besvärligt för många enskilda arbetstagare att bli ansluten enbart till arbetslöshetsförsäkringen. I reservation 2 har centern, folkpartiet och moderaterna gemensamt pekat på hur dessa svårigheter för enskild kan avhjälpas i avvaktan på det större grepp som en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring för alla skulle utgöra. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 2.

Fru talman! I detta betänkande behandlas två viktiga motionsyrkanden från vpk. Det första är att karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen skall slopas. Det andra är att de som hotas av utförsäkring skall erbjudas ett beredskapsarbete och att, om sådant inte står till buds, ersättning från A-kassan skall utbetalas. Ett slopande av karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen behövs för att ett fullgott försäkringsskydd skall kunna åstadkommas mot det inkomstbortfall som uppstår när man drabbas av arbetslöshet. I dagens hårda verklighet med reallönesänkningar är det en stor ekonomisk påfrestning på den som blir arbetslös att avstå från inkomsten under karensdagarna. Därför bör enligt min mening karensdagarna slopas. Även på LO-kongressen i september ställdes kravet att man skall skynda på med slopande av karensdagarna. Naturligtvis vet man inom LO kollektivet att dessa slår mycket hårt mot de egna medlemmarna när dessa drabbas av arbetslöshet. Dessutom blir karensdagarna ett straff för den som redan har drabbats av arbetslöshet. Man kan också i förlängningen av detta säga att karensdagar strider mot principen om allas rätt till arbete och försörjning. Utskottsmajoriteten säger nu att en tillkallad utredare har fått direktiv av regeringen att ta upp frågan om karensdagarna och redovisa hur ett slopande skall kunna finansieras inom ramen för de nuvarande kostnaderna av arbetslöshetsersättningen. Jag vill i detta sammanhang ställa en fråga till Lahja Exner. Utskottet hänvisar till att denna finansiering skall ske inom de nuvarande ramarna. Vilka andra arbetslösa skall då betala för detta? Finansieringen skall ske inom arbetslöshetsförsäkringens nuvarande ram, och jag misstänker att man inte genom nedskärningar inom byråkratin kan få fram de pengar det gäller. Eller skall man höja egenavgifterna? Menar man över huvud taget allvar med utredningen om borttagande av karensdagarna? Har man t.ex. haft någon kontakt med dem som drev denna fråga på LO-kongressen? När utskottets majoritet formulerar sig som den gjort, och socialdemokraterna skriver under, undrar man hur ombuden vid LO kongressen ställer sig. Några dagar efter LO-kongressen går socialdemokraterna alltså passivt med på att frågan skall utredas på ett sätt som såvitt jag förstår av direktiven inte kan leda till någon tillfredsställande lösning. Den andra frågan som vpk tycker är angelägen är frågan om utförsäkringen, som sker även i dag. Vi tycker att villkoren för dem som utförsäkras måste förbättras. Detta löser man inte förrän alla har rätten till ett arbete, och vi är ju inte där än. Dagens läge är att den som hotas av utförsäkring, som utskottsbetänkandet och AMS direktiv säger, kan begära att få ett beredskapsarbete. En bättre ordning menar vi skulle vara att arbetsförmedlingen skall erbjuda den som hotas av utförsäkring ett arbete. Detta är en offensiv åtgärd för att förhindra utförsäkringar. Dessutom menar vi att om det inte finns något beredskapsarbete eller någon arbetsmarknadsutbildning skall arbetslöshetsersättningen fortsätta att utgå. Med det här yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3 till detta betänkande.

Fru talman!

Utskottet har i det nu aktuella betänkandet behandlat yrkanden i åtta motioner från den allmänna motionstiden rörande arbetslöshetsförsäkring m.m. I frågor som har tagits upp i fem av motionerna är utskottet helt enigt i sina bedömningar och förslag till beslut. Men i fråga om förslag i tre motioner har bedömningarna gått isär och resulterat i en gemensam borgerlig reservation om inträde i arbetslöshetskassa och två reservationer från vpk, gällande slopande av karensdagarna vid arbetslöshetsersättning och åtgärder mot utförsäkring. Samtliga tre motioner som inte har vunnit utskottsmajoritetens stöd är egentligen gamla bekanta, och yrkandena har tidigare behandlats av kammaren. Men jag vill ändå ta några minuter i anspråk för att kommentera yrkandena i dessa. I yrkande 6 i motion 1985/86:A206 av vpk med Lars Werner som första namn begärs att karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen slopas. Utskottet hänvisar till det pågående utredningsarbetet, där bl.a. karensvillkoren skall prövas. Utredningen skall enligt direktiven arbeta skyndsamt och vara avslutad senast den 1 maj 1987. Även om kammaren har förståelse för de arbetslösa som i varierande grad drabbas av karensdagarna, föreslår utskottsmajoriteten att utredaren får behandla frågan i sedvanlig ordning samt redovisa hur ett slopande av karensdagarna skulle kunna finansieras. Lars-Ove Hagberg undrar hur det skall vara möjligt att finansiera detta inom de befintliga ramarna. Jag kan inte lämna något besked på den punkten, utan den arbetande utredningen bör få komma med sina förslag. Så småningom kommer även LO att kunna ta ställning till dem. Jag yrkar därför avslag på reservation 1. Även yrkandet i motion 1985/86:A233 och i den borgerliga reservationen 2 är en gammal bekant. Utskottsmajoriteten har inte kunnat finna några nya omständigheter som skulle motivera ett annat ställningstagande än förra året. Den som är missnöjd med A-kassornas behandling av ansökan om inträde i A-kassa kan påtala detta hos tillsynsmyndigheten AMS, vars anvisningar kassorna har att följa. AMS har också bevisligen ingripit i de fall som kommit till verkets kännedom. Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på reservation nr 2. Vpk följer upp sina yrkanden i motion 1985/86:A207 med reservation nr 3 och kräver ytterligare åtgärder mot utförsäkring. Utskottsmajoriteten avvisar yrkandena med hänvisning till de nya bestämmelser som har kommit till som stöd för de långtidsarbetslösa och de arbetslösa som riskerar utförsäkring och som innebär att dessa grupper skall anvisas beredskapsarbete om de begär sådant. AMS har alldeles nyligen gjort en uppföljning av riktlinjerna för arbetsförmedlingens insatser för att förhindra långtidsarbetslöshet. Målgruppen för de speciella insatserna är t.o.m. vidare än som framgår av motionen. Jag vill citera ur skrivelsen från AMS: ”Som målgrupp för särskilda åtgärder mot långtidsarbetslöshet betraktas dels de som riskerar lång sammanhängande arbetslöshet, dels de som har upprepade arbetslöshetsperioder mellan kortvariga arbeten samt de som arbetar deltid och uppbär kassaersättning. Speciell uppmärksamhet ägnas åt utförsäkringshotade med hänsyn till bla den lagstadgade rätten till beredskapsarbete.” Utan att redovisa hela uppföljningsrapporten bör vi kunna enas om att det lokala arbetet med att förhindra och motverka långtidsarbetslöshet och utförsäkring har börjat ge resultat, men det måste naturligtvis följas upp även i fortsättningen. Fru talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag avslag även på reservation nr 3 samt bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Fru talman! Lahja Exner säger att de ingripanden som AMS gör sker efter det att svårigheter har uppdagats. Jag tycker att det är en felaktig hantering. Man måste ju i tid kunna förhindra att svårigheter uppstår när personer ansöker om medlemskap i en arbetslöshetskassa. Man skall inte i efterhand göra korrigeringar när fel begåtts. Det tycker jag borde vara rätt väg att gå. Vidare tycker jag att rättvisa och generositet skall få gälla även i fråga om ansökningar från människor som vill stå utanför facket. Det är ju statens pengar som i huvudsak bekostar den här försäkringen. Det finns alltså alla skäl att behandla frågan på det sätt som de borgerliga partierna har föreslagit. Varför skall en stor del av en grupp om 55 000 personer kanske årligen tvingas känna sig illa till mods och illa behandlade just på grund av det förfaringsätt som Lahja Exner här förespråkade? Jag tycker att de åtgärder som vi föreslår är rimliga i nuvarande läge.

Fru talman! Visst rör det sig om gamla bekanta motionskrav. Lahja Exners tacksamhet över att utskottet inte tyckte att arbetslösheten var ödesbestämd är väl ändå något som ingen av de arbetslösa i dag kan känna någon glädje över. Runt om i världen ökar arbetslösheten. När den här lilla högkonjunkturen är över ökar arbetslösheten även i vårt land, inte minst bland ungdomen. När det gäller arbetslösheten och karensdagarna vill jag säga att det ändå är märkligt att Lahja Exner -— här sitter ju socialdemokrater och dessutom har det varit LO-kongress — inte känner till direktiven till utredningen, nämligen att man inom de ekonomiska ramarna som i dag gäller för försäkringen skall utreda om man kan ta bort karensdagarna, som naturligtvis kostar pengar. Utredarens arbete skall inte föregripas, sägs det. Den fråga jag vill ställa är: Vilka andra arbetslösa skall få sämre arbetsvillkor om karensdagarna tas bort? Lahja Exner borde vara helt klar över effekten — om det inte finns en stor byråkrati att ösa ur. Det gäller alltså att vidga möjligheterna att redan nu se till att regeringen lägger fram detta förslag — annars är det ett direkt svek mot förslagen och kraven på LO-kongressen. Sedan till utförsäkringen. Vi som sysslar med arbetsmarknadspolitik i detta hus och på annat håll har fått klart för oss att AMS har en serviceinriktning — AMS skall serva på alla håll och kanter. Vpk har sagt att denna serviceinriktning tydligen är mest avsedd för företagen, därför att de verkar vara mycket nöjda. När vpk kräver att arbetsförmedlingen aktivt hjälper dem som hotas av utförsäkring är det stopp — då finns inte serviceinriktningen. Det är talande för den arbetsmarknadspolitik som nu byggs upp och som utskottet i dess helhet tydligen ställer sig bakom.

Fru talman! Kollegan Holmkvist talade om ansökningsförfarandet för medlemskap i A-kassan. På de svenska arbetsplatserna fungerar det i praktiken så att när människor nyanställs söks de upp av fackligt förtroendevalda, kontaktombud, klubbordföranden, sektionsordföranden m.fl. som har ansökningsblanketter med sig. Detta fungerar smidigt för dem som vill ansluta sig både till den fackliga organisationen och till arbetslöshetskassan. Riksdagen kan näppeligen ålägga kontaktombuden ett myndighetsansvar eller förvaltningsansvar. Den som väljer att stå utanför den fackliga organisationen måste göra sig besväret att söka upp avdelningsexpeditionen, få sin blankett ifylld och få medlemskap direkt i arbetslöshetskassan. Om inte det fungerar finns tillsynsmyndigheten, som man skall vända sig till. Jag förstod inte riktigt Holmkvists påstående att de 55 000 personerna årligen skulle behöva ha dessa besvär. Jag inbillar mig att man inte åker ut ur och in i arbetslöshetskassan hur som helst. Följsamheten till löneutvecklingen finns inskriven som förslag från riksdagen till de tilläggsdirektiv som har lämnats till den sittande utredaren av arbetslöshetsförsäkringen. Vi får ha tålamod och vänta på de förslag som kommer från honom inom ett halvår, och då ges det möjlighet att ta ställning till dem. Antalet långtidsarbetslösa har glädjande nog minskat, och även antalet utförsäkrade kassamedlemmar har minskat ganska kraftigt från första halvåret 1985 till 1986, nämligen med 1 711 personer. Vi kan naturligtvis inte slå oss till ro med detta, utan arbetet måste fortsätta, men inte enbart på arbetsförmedlingarna. Det finns en ypperlig rapport om vad som har gjorts under det senaste halvåret på den fronten.

Fru talman! Nej, Lahja Exner, det är inte på alla håll ett så smidigt förfarande som görs gällande. Jag säger inte att 55 000 medlemmar i arbetslöshetskassa som ansluts på det här sättet möts av svårigheter, men en mycket stor del av dem möts av svårigheter som innebär en orimligt lång handläggningstid, för att ta ett exempel, och de tvingas hämta sina blanketter. Dessa medlemmar får inte blanketterna sig tillsända eller på arbetsplatsen utan tvingas som sagt hämta dem. Att AMS skall vara tillsynsmyndighet är i och för sig rimligt, men jag tycker att då skall man gå före med de besked som AMS behöver för att undvika misstag. Orsaken till den nuvarande socialdemokratiska inställningen i denna fråga är ingen annan än den att socialdemokraterna har svårt för att acceptera friheten att stå utanför en intresseorganisation. Friheten att stå utanför facket har socialdemokraterna alltid haft svårt med, och så är det fortfarande. Detta är analogt med de stora svårigheter som socialdemokraterna har att acceptera att fackliga medlemmar skall få stå utanför det socialdemokratiska partiet. Därvidlag skall man kollektivt anslutas. Dessa båda saker ligger i linje med varandra. Lahja Exners inlägg förvånar egentligen inte mig. Men samtidigt är det att beklaga, för det saknar totalt frihetstanke och generositet.

Fru talman! De tilläggsdirektiv som riksdagen i våras skickade till utredaren har ju inte med karensdagarna att göra. Dessa direktiv gäller följsamheten mot nivån i A-kassan. Vad det här handlar om är att vi föreslår att karensdagarna skall slopas. Då svarar utskottet med anledning av vårt krav att det har tillkallats en utredare, som enligt sina direktiv skall beräkna kostnaderna för ett avskaffande av karenstiden i fråga om både arbetslöshetsförsäkringen och KAS samt redovisa hur en sådan reform skall kunna finansieras inom ramen för nuvarande kostnader för arbetslöshetsersättning, Lahja Exner. Jag frågar: Ärinte socialdemokraterna medvetna om att det inte blir något borttagande av karensdagarna om inte ersättningen till vissa arbetslösa drabbas av det? Kan ni inte rakt och öppet erkänna att ni inte vill ha någon utredning om borttagande av karensdagarna? Det är detta det handlar om. Ni vill inte gå ett enda steg på vägen mot vad LO-kongressen förordade, nämligen att karensdagarna skall bort. Månaden efter kongressen lämnar ni ingen öppning, utan denna utredare skall komma med sitt förslag enligt de snäva direktiv som ni i oktober ställer er bakom. Detta tycker jag inte är särskilt arbetarvänligt av ett arbetarparti i detta läge, och framför allt tycker jag att ni skall erkänna att ni inte vill ge dessa människor några pengar, när ni skriver på det här viset.
Fru talman! Jag föreslår Lars-Ove Hagberg att vänta med sina omdömen tills utredaren har kommit med sina förslag.